Herr talman! I en motion har vpk föreslagit inrättandet av en särskild miljöinformationsfond. Vi begär i sammanhanget ett anslag på 900 000 kr. Fondens styrelse skulle utses på grundval av förslag från de större i riksmåttstock verksamma miljöorganisationerna. Politiska organisationer och studieförbund har i dag möjligheter att söka en rad olika specialdesignerade anslag för sådana här ändamål. Miljögrupper av olika slag saknar i stort sett sådana möjligheter. Det är detta behov av alternativ information som fonden skulle kunna tillgodose. En sådan fond är enligt vår mening starkt berättigad. Det råder nämligen en enorm slagsida när det gäller resurser för information och propaganda. Miljögrupperna arbetar med små resurser och mestadels med frivilliga krafter. I besprutningshotade skogar, på gator och på torg gör man aktioner, sprider material, underrättar folk om vad som utgör konkreta hot mot deras miljö samt avslöjar hemlighetsmakeri från bolagsledningars och kommunalpolitikers sida. Detta arbete utgör ofta det enda alternativ som allmänheten har vid sidan av bolagens och etablissemangens av maktintressen och vinstbegär dikterade information. Mot företagens propagandakonton, mot myndigheters och stora politiska organisationers resurser står fritidsoch gratisinsatserna av aktivister, fältbiologer, frivilliga forskare och vanliga lekmän. Det är ju känt att bl.a. riksdagens ledamöter ständigt möter propaganda om hur bra det moderna skogsbruket är. Det rör sig om påkostade trycksaker och omfattande distribution av dessa. Mot detta står den frivilliga kampen, som miljögrupperna bedriver den, och informationen om giftbesprutningen utan officiellt stöd. Kärnkraftsindustrin i Sverige och i utlandet sprider stora mängder propaganda. Det amerikanska storbolaget Westinghouse hart.o.m. experter i Sverige som talat om för dem som är intresserade av att bygga ut kärnkraften hur folkopinioner skall påverkas och hur man på grundval av amerikanska erfarenheter skall bekämpa dem vid eventuella folkomröstningar om kärnkraften. Ett statligt verk som Vattenfall kunde via centrala driftledningen kanalisera pengar till utgivandet av kärnkraftsvänlig litteratur mitt under den senaste valrörelsen. När kunde miljögrupperna räkna med samma resurser för att ge allmänheten sin syn på kärnkraftens konsekvenser? Miljögrupperna representerar naturligtvis sin ståndpunkt och sin vinkling när det gäller många frågor liksom bolagen och etablissemangen har sina synpunkter. Men man behöver inte dela miljögruppernas ståndpunkter i alla sakfrågor för att inse, att opinionsbildning och kritisk diskussion gynnas av mångsidighet i åsikter och en rimlig balans i de olika åsiktsriktningarnas praktiska möjligheter att sprida sina uppfattningar.

Den som menar det minsta allvar med talet om ett s.k. pluralistiskt samhälle måste rimligtvis inse detta. Mot bakgrund av vad jag anfört hemställer jag om bifall till vpk-motionens yrkande om inrättande av en miljöinformationsfond och att till denna anslås ett belopp om 900 000 kr.

Herr talman! Jörn Svenssons omtanke om en fri och allsidig debatt i miljöfrågorna är mycket hedervärd. Det finns all anledning att uttala sig positivt om ett värnande av rätten till fri debatt. Jag tycker dock att det ger intryck av en viss disproportion när Jörn Svensson talar om 900 000 kr. som ett universalmedel, som skulle räcka för att bekämpa Westinghouse och kärnkraftsmaffian i hela världen. Men bortsett från detta är hans tanke riktig. En felaktighet i Jörn Svenssons resonemang är dock att det inte av det framgår att miljögrupper av olika slag har möjlighet, på samma sätt som alla andra ideella organisationer, att ansöka om bidrag ur det speciella anslag som finns för detta ändamål och som i år höjs från 3,2 milj.kr. till 3,4 milj.kr. Man kan ha synpunkter på huruvida detta är tillräckligt eller ej, men faktum kvarstår att alla har samma möjlighet att söka bidrag ur detta anslag. Miljögrupperna är alltså inte, som Jörn Svensson påstår, helt utestängda från sådana möjligheter. Något sådant skulle naturligtvis också ha varit helt felaktigt. Årets budgetproposition behandlas i ett läge där regeringen har att försöka skapa balans i den svenska ekonomin. Jag vet dock inte om det var riktigt så här Svante Lundkvist uttryckte det: Man har övertagit en regeringsskuta som inte bara kommit ur kurs utan också har betydande bekymmer med att hålla sig flytande. Anledningen till den situationen skall jag inte gå in på vid detta tillfälle. Men när man nu är på god väg att få skutan på rätt kurs igen måste man självfallet hela tiden också vara mycket vaksam på vad som händer budgettekniskt och på hur man agerar i det rådande ekonomiska läget. Det är kanske också förklaringen till att årets budgetproposition inte kommer att gå till historien som den som svarar för de stora och kraftiga ökningarna av de olika anslagen. Den representerar emellertid, som jag ser det, en mycket välkommen ambition att inte på någon punkt minska resurserna och möjligheterna till verksamhet. Man har i princip försökt hålla sig inom ramen för de ca 8 96 som skulle motsvara de automatiska kostnadshöjningarna. Emellertid tycker jag det finns anledning att säga att årets budgetproposition nu behandlas mot bakgrund av en rad för de areella näringarna utomordentligt viktiga beslut. Jag tänker naturligtvis i första hand på det stora principbeslutet som fattades i höstas och som nu ligger till grund för hela jordbrukspolitikens inriktning och som också redan har utgjort basen för de förhandlingar som nu är slutförda. Jag vill i det sammanhanget gärna säga att dessa förhandlingar, som man med mycket stor tillfredsställelse nu konstaterar, har förts i hamn i ett mycket ömtåligt läge, där man visat måtta, balans och hänsyn och över huvud taget ett gott omdöme, vilket är ett gott exempel för övriga sektorer. Det är mycket glädjande att för hela jordbrukets ekonomiska situation viktiga principer i stor enighet mellan förhandlingsparterna har kunnat beslutas för den närmaste treårsperioden. Utöver detta viktiga principbeslut vill jag i detta sammanhang erinra om en rad åtgärder som är på gång. Jag vill erinra om de redan framlagda förslagen som utskottet har att inom en snar framtid ta ställning till när det gäller hela glesbygdsproblematiken och fiskerinäringen, som har en utomordentligt stor betydelse och för vilken de nya förslagen kommer att vara i hög grad avgörande för framtida möjligheter. Dessutom har aviserats en rad förslag om nya riktlinjer för skogsnäringen och för trädgårdsnäringen, ny lagstiftning om prövning av rätten att förvärva mark och ny lagstiftning om arrendatorernas situation, Förslag till ny jordhävdslag. Jag kan också nämna förslag om helt ny vattenlagstiftning. Vidare har, som redan berörts i debatten här, den för hela miljöpolitiken så utomordentligt värdefulla och viktiga miljöresursutredningen aviserats.

Allt detta är mycket intressant och utgör en god grund för arbetsro och framtidstro när det gäller de areella näringarna och däri sysselsatta människor. Jag tillåter mig nämna om detta inte bara därför att det skulle vara klassegoistiska ambitioner i detta. Även om sysselsättningen inom jordbruket nu är nere i mindre än kanske 4 96 av befolkningen — det kan röra sig om ca 130 000 företag — har denna näring i sig själv en utomordentligt stor betydelse för andra delar av vårt näringsliv. Jag vill hävda att för jordbruket viktiga förnödenheter, tillverkning av produktionsmedel, förädling, distribution och hantering av livsmedel, transporter osv. tillsammantaget utgör en mycket viktig bas för bortåt 20 26 av vår befolknings sysselsättning. Det är en dynamik och en framtidstro i jordbruksnäringen. Det är inget klassegoistiskt intresse utan det är en ambition i hela folkets intresse. Därför är det med så mycket större glädje som vi har upplevt hur dessa för framtiden viktiga förhandlingar kunnat föras i ett klimat av ömsesidig hänsyn och förståelse och i vissa fall kanske även eftergifter som kostar en del för berörda människor sysselsatta i jordbruket, där man ändå har velat visa vägen som ett gott föredöme för andra näringar. Det är mot den bakgrunden som vi i år haraatt ta ställning till bil. 13. Som jag redan tidigare sagt finns det inte några stora anslagsökningar, men jag vill ändå påstå att de sammantagna är en god bas för samhällets fortsatta medverkan i en jordbruksnäring som är levande och livskraftig och, vågar jag påstå, internationellt sett slagkraftig. Nu säger Svante Lundkvist att han kommer med litet välkommen hjälp genom att han vill pruta på budgetpropositionen.

Svante Lundkvist och hans kamrater som undertecknat reservationerna vet mycket väl att det över nästan hela linjen rör sig om reservationsanslag. Ett reservationsanslag får emellertid bli vad det blir och det får ge vad som behövs. Jag har därför svårt att ta på allvar att man då som en s.k. välkommen hjälp till besparingar kan kassera in förslagen att skära och kapa litet här och litet där, till synes ganska godtyckligt, i reservationsanslagen. På något ställe har det också blivit ombytta roller. I fjol föreslog oppositionen en kraftig kapning på avloppsreningsverken, men där har vi nu fått ombytta roller. Nu har regeringen tyckt sig kunna bedöma situationen så, att det går att minska det anslaget något — och det har man fastställt — men då har oppositionen passat på att bjuda litet över på den punkten i år, i stället för att bjuda under som i fjol. Jag är ledsen, Svante Lundkvist, men jag kan inte ta den sortens ambitiösa budgettekniska aktivitet riktigt på allvar! Det talas om att det förekommit en skandalartad hantering med miljöfarligt avfall. Jag vet inte om det är riktigt att ta till så starka ord, men den hantering med miljöfarligt avfall som har förekommit har ju varit en följd av de bestämmelser vi fick under den förra regeringens tid. Men det är helt givet att vi på den punkten är eniga om att ingen ambition får sparas när det gäller att reda upp förhållandena, när det gäller att skärpa lagstiftningen och när det gäller att skaffa fram de resurser som behövs för att skapa trygghet vid hanteringen av miljöfarliga ämnen i vår omgivning. Jag skall, herr talman, i det här sammanhanget nöja mig med att göra kommentaren till reservationerna på det sättet att jag säger att det bara är ytterst litet, om ens något, som går att i faktiska pengar räkna in som besparing. Detta är anledningen till att utskottets majoritet inte har ställt upp och med den tacksamhet som Svante Lundkvist förväntat sig tagit emot förslagen som en välkommen hjälp till nedbantningar. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till jordbruksutskottets betänkande.

Herr talman! När Einar Larsson skall argumentera mot vpk:s förslag till en särskild miljöinformationsfond vecklar han verkligen in sig i ett ologiskt resonemang. Han står här och säger: Hur tror Jörn Svensson att dessa 900 000 kr. som vpk föreslår skall kunna vara någon sorts universalmedel mot Westinghouse och de stora bolagens resurser? Varför frågar han mig det? Det är inte jag som är anhängare av ett samhälle där det kan bildas storbolag, bolagskoncentrationer eller stora skogsindustribolag som kan vräka propaganda över folk. Det är ju Einar Larsson och den regering han representerar som står för det samhället. Den frågan skall gå tillbaka till er, hur ni kan tillåta en sådan slagsida i informationen, och varför ni inte vill göra någonting åt den. Hur tror Jörn Svensson, säger Einar Larsson, att de här 900 000 kronorna skulle kunna skapa en ny situation? Ja, frågan går tillbaka till Einar Larsson: Hur tror Einar Larsson att situationen skulle bli bättre — han påstår ju att han också vill att den skall bli bättre —om man avslår de här 900 000 kronorna och om man dessutom, som Einar Larsson vill, minskar det redan befintliga anslaget till miljövårdsinformation? Kronbeloppet räknas visserligen upp med ca 6 96 i regeringspropositionen. Men så har centern gått i koalition med moderaterna och låtit dem ta över ekonomiministerposten. Ekonomiministern i den regeringen administrerar en inflation som ser till att denna 6-procentiga nominella höjning blir en 10 procentig realminskning, dvs. 10 96 mindre pengar, som informatörerna då skall slåss om. Hur tror Einar Larsson att lokala miljövårdsgrupper, som kanske tidigare har svårt att göra sig gällande eller inte har begärt anslag, skall kunna konkurrera med etablerade organisationer? Det är nämligen olika intressen som skall slåss om de här pengarna som har blivit mindre. Och hur tror Einar Larsson — det blir min slutliga fråga än en gång — att man genom att avslå vpk:s krav på att garantera 900 000 kr. till alternativ och kritisk information, och genom att med ca 1096 minska det reella värdet av befintliga statliga resurser som man kan ansöka om för sådan här miljövårdsinformation, kan befrämja det mål han påstår sig vara en anhängare av? Det måste vara dubbelspel i kubik.

Herr talman! Först bara några ord om den där seglatsen. Jag tror jag vågar säga att det var inget fel på kursen när den gamla regeringen lämnade skutan, men att seglatsen sedan dess, med tre rorgängare som har försökt bestämma en ny kurs, har varit en aning besvärlig för det här gamla landet. Einar Larsson har en viss benägenhet att vara generad på andra människors vägnar när han går upp i talarstolen. Jag tycker nog att Einar Larsson skulle behålla den möjligheten att vara generad för egen räkning. Det är nämligen på det sättet att reservationsanslag inte får överskridas — det är förslagsanslag man får överskrida. Sedan talar Einar Larsson, som vanligt litet nonchalant, om våra ansträngningar att försöka åstadkomma de här besparingarna. Han talar också om ombytta roller i förhållande till i fjol, exempelvis när det gäller anslagen till de kommunala reningsverken. Vi har intagit samma position som i fjol. Vi stödde då det krav som naturvårdsverket hade på en bidragsram som borde anvisas för det här ändamålet. Vi gör det också i år. Men däremot är det jordbruksministern som i år vill pruta 40 milj.kr. på den här bidragsramen. I övrigt tycker jag inte att det var särskilt mycket som utskottets vice ordförande hade att säga om de argument som jag tog upp mer än att han ville göra gällande att det som vanligt var fiktiva besparingar vi hade åstadkommit — det var ingenting att räkna med. Det kan inte vara betydelselöst att vi föreslår att man på ett annat sätt än genom att ta pengar över statsbudgeten finansierar vissa utgifter. Det gör det möjligt för oss att spara i statens kassa, och det gör det möjligt för oss att se till att vi får en rättvisare fördelning mellan olika medborgargrupper av de bördor som vi tvingas bära i en besvärlig ekonomisk situation. Men på den punkten avvaktar jag med intresse att höra hur jordbruksministern kommer att motivera det faktum att regeringen inte heller i år har tyckt att det fanns anledning att göra någonting åt skogsvårdsavgiften.
Herr talman! Det är riktigt, Svante Lundkvist, att jag gjorde mig skyldig till en felsägning. Jag avsåg att tala om förslagsanslag, inte reservationsanslag. Eftersom sedan Svante Lundkvist kallade mig för utskottets vice ordförande kan vi väl kvitta felsägningarna. Jag har visserligen varit hemma under påsklovet, och det kan ju ha hänt en del saker här. Men Svante Lundkvist får väl förklara lite närmare om han redan tror sig ha tagit över. Jag tycker, som sagt, att vi kan vara kvitt när det gäller felsägning. Värre är — det vidhåller jag med mycket stor bestämdhet, och därvid kan jag åberopa rätt mycken sakkunskap som ställt sig bakom den bedömningen — den högst besynnerliga budgetteknik som oppositionen leker med när den talar om besparingar. Man säger att man sparar pengar åt staten, och så övervältrar man bördan på någon annan som inte är tillfrågad. Man övervältrar kostnaderna på ett sätt som inte brukar kunna ske utan förhandlingar och överenskommelser. Man övervältrar också kostnader till ett annat budgetår, som inte är aktuellt nu och som ingen vet något om. Skatteutskottet har förresten redan avvisat denna stolta fondering. Herr vice ordföranden vill ju hellre diskutera detta med statsrådet, så jag skall inte besvära honom mera. Men budgettekniken är helt förkastlig, och det är nog få i riksdagen utöver reservanterna som kan ta den riktigt på allvar. Jag kan som exempel nämna ett sådant viktigt ändamål som bekämpandet av smittsamma husdjurssjukdomar. Detta har kostat ca 10 milj.kr. Av den anledningen har lantbruksstyrelsen begärt en höjning av anslaget från 6,5 milj.kr. till 9 milj.kr. Men, säger Svante Lundkvist, det har ju visat sig att man klarat detta så bra att det säkert räcker med 6,5 milj.kr. Där sparar han alltså 2,5 milj.kr. Men det har faktiskt kostat 10 milj.kr. att klara bekämpandet av dessa sjukdomar. Försök än en gång att få någon människa att ta den budgettekniska debatten på allvar! Jag ber om ursäkt men jag kan det inte. Överord i kubik, säger Jörn Svensson. Det är vad han håller på med. Jag hävdar att det finns ingen proportion mellan Jörn Svenssons stora och svulstiga formuleringar om hur han slåss med den fula internationella kapitalismen när han nu kommer med sina 900 000 kr. Regeringen har anslagit 3,4 milj.kr., som står till buds för alla, även om Jörn Svenssons miljövårdsgrupper, som han själv säger, inte tidigare begärt något anslag.
Herr talman! Det var naturligtvis beklagligt att jag kom att nämna Einar Larsson som vice ordförande i utskottet. Det ber jag att få ta tillbaka omedelbart. Men jag tycker inte att det är riktigt rimligt att kvitta den felsägningen mot den felsägning som Einar Larsson gjorde sig skyldig till. Skall vi bedöma vad det betyder ur budgetdiskussionssynpunkt tror jag att Einar Larssons felsägning är betydligt besvärligare. Nåväl, skämt åsido, kan jag utan vidare säga att vi har tillämpat samma budgetteknik i våra diskussioner kring det alternativ som vi har lagt fram som man alltid tillämpar. Vi har synat varje anslagspost. Vi har sett efter vad det finns för möjligheter. Vi har gjort oss mödan att ta reda på läget på de olika områdena, vad det kan finnas för reella möjligheter att göra ytterligare besparingar. Vi har ansett det vara vår plikt att arbeta på det här sättet. Fortfarande borde det upplevas som en riktig ambition från oppositionens sida. Ni hade på den tiden när vi hade regeringsansvaret en annan ambition. Då fick vi möta överbuden, överbud som inte var täckta med de inkomster som behövdes för att motsvara dem. Vi går den mindre populära vägen. Vi lägger fram förslag till sänkningar av utgifterna och vill ta ut nya avgifter för att finansiera en budget som vi tycker att vi känner ansvar för på samma sätt som regeringen. Vi vill att den dels skall bli så välavvägd som möjligt, dels skall ha den karaktären att den minskar vårt kraftiga budgetunderskott. Kom inte och säg en gång till, Einar Larsson, att vi handlar ansvarslöst när vi diskuterar hur vi skall hjälpa fram en budget som har den ur helhetens synpunkt absolut mest rimliga avvägningen. Jag tycker fortfarande att det vore naturligast att man ägnade sig åt att på allvar diskutera de olika posterna för att se om det ändå inte finns någonting som oppositionen har hittat som kunde vara av värde för det hela. Men jag skall inte förlänga debatten med utskottets ordförande. Jag avvaktar fortfarande vad jordbruksministern har att anföra.
Herr talman! När man citerar någon skall man citera vad vederbörande sade och inte något helt annat — även om det senare händelsevis passar en bättre. Jag sade inte överord i kubik. Jag sade dubbelspel i kubik. Med det menade jag att Einar Larsson erkänner det stora behovet att på något sätt möta den enorma propagandamässiga övervikt som de stora ekonomiska intressena har. Det erkänner han, men sedan handlar han tvärtemot det han har sagt. Nu tycker jag att Einar Larsson skall stå för vad han sade. Den ungefärliga innebörden i det var att när Westinghouse och andra stora ekonomiska intressen har en sådan väldig övervikt erkänner också han att det är angeläget att stödja alternativ och kritisk information, i synnerhet information från grupper som inte har några nämnvärda egna resurser utöver de frivilliga personella krafterna. Det är detta erkännande som han gav som skall sättas upp emot det han faktiskt föreslog i handling, nämligen att han inte ville vara med om att bevilja 900 000 kr., enligt vpk:s förslag, till en miljöinformationsfond och att han dessutom såsom utskottets talesman förespråkar en reell nedskärning av det stående anslaget för miljövårdsinformation med 10 96. Einar Larsson vill alltså på alla fronter minska de alternativa uppfattningarnas möjligheter att göra sig gällande samtidigt som han påstår att det är angeläget att stödja dem. Det är det som under inga omständigheter går ihop. Men jag kan mycket väl tänka mig grundorsaken till detta dubbelspel, dessa två ställningstaganden, som på ett så elegant sätt slår ihjäl varandra. Den grunden är naturligtvis att å ena sidan finns ett parti i regeringen som är mycket angeläget om att de stora bolagen, de mäktiga ekonomiska intressena, skall få som de vill här i landet, och å andra sidan finns det i regeringen ett annat parti, vilket råkar besätta statsministerposten, som vill framställa sig som ett miljöparti. Men viser nu vems intressen detta parti och Einar Larsson i verkligheten tjänar. I ord vill de främja den alternativa informationen — de talar om hur viktigt det är att alternativ information får ekonomiskt stöd och får komma fram — men i handling vill de minska den reella ekonomiska basen för denna information. I verkligheten går de alltså moderaternas intressen till mötes.
Herr talman! Den här grammofonskivan passar Jörn Svensson, och det är inte förvånande att han spelar den också i detta sammanhang. Jag har tidigare kallat Jörn Svenssons påståenden för överord i kubik; jag har då inte citerat honom, utan det är mitt eget påstående. Det Jörn Svensson sysslar med är överord i kubik. Vad vi sysslar med är att försöka skrapa ihop resurser i realiteten för de ting som vi här diskuterar och som vi i viss mån tycks ha gemensamma ambitioner att åstadkomma. Det innebär för vår del att öka anslaget från 3,2 milj.kr. till 3,4 milj.kr. — det är sanningen. — Sedan bortser jag från alla underliga värderingar, beskyllningar, felaktigheter och överord i kubik som Jörn Svensson sysslar med. Till Svante Lundkvist vill jag säga att jag inte har pådyvlat oppositionen ordet ”ansvarslöst” — det har Svante Lundkvist valt. Jag vet inte om det finns anledning till detta; det avstår jag från att bedöma. Men jag vill ändå säga följande. Att totalt avvisa anslaget till lantbruksnämndernas rådgivning, att totalt avvisa skogsvårdsstyrelsens anslag till rådgivning, att avvisa anslaget till skogsbilvägarna, att slopa skördeskadeförsäkringen — är det förslag som Svante Lundkvist skulle ha framlagt om han alltjämt hade varit chef för jordbruksdepartementet? Det tror jag inte. Men hur ansvarslöst det är vill jag inte yttra mig om.

Herr talman! I debatten om budgeten för jordbruksdepartementets område för 1978/79 vill jag ägna mig åt punkterna H 7 och H 10, dvs. anslagen till miljövårdsforsk ning och till undersökningar av hälsooch miljöfarliga varor; det är de rubriker som i jordbruksutskottets betänkande har nr 42 och 45. Jag vill börja med att yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna nr 11 och 12. I det kärva ekonomiska läge som Sverige befinner sig i har socialdemokraterna vid sin granskning av jordbruksdepartementets budgetkrav ålagt sig stor restriktivitet och gjort hårda prutningar på utgiftsposter samt förstärkt inkomstposter. Men det finns områden där enligt vår mening en prioritering är nödvändig, och det är främst på miljövårdens område. På dessa punkter föreslår vi en uppräkning av anslagen — låt vara att vi inte föreslår några astronomiska summor. Men vi vill inte vara med om en minskning av verksamheten när det gäller kampen mot miljögifter och miljöförstöring. Departementschefen talar om en fortsatt satsning på bl.a. forskningsoch undersökningsverksamhet. Riksdagen har också på vissa områden direkt begärt ökade insatser. Men trots att ca 3 milj.kr. överförs till annat anslag minskar anslaget till miljövårdsforskning, om man beräknar prisoch löneökningar enligt index. Det är mycket allvarligt, därför att det gäller vatten-, luftvårdsoch naturvårdsforskning, det gäller bullerforskning och det gäller forskning om miljögifter. Naturvårdsverket säger självt i sina petita att forskningen är nödvändig som sakunderlag för beslut och planering. Jag skulle vilja tillägga att forskningen ofta ger signaler om miljöstörning och miljöförstöring som vi inte skulle få på annat sätt. Naturvårdsverkets forskningsnämnd har gjort ett samlat program där man har prioriterat vissa projektområden. Det är bl.a. ekologiska kriterier för samhällets markanvändning, det är gödslingsintensitetens inverkan på bl.a. ytoch grundvattnet, det är bullrets utbredning och effekter, det är försurningens effekter bl.a. på skogsproduktionen och det är hälsooch miljöfarliga ämnen och forskning kring dem och kring försurningsproblemen i stort. Utskottets borgerliga majoritet pekar på att anslag till miljövårdsforskning finns under andra anslagsposter, men man går i betänkandet inte närmare in på en granskning av vår motivering i motionerna för en anslagshöjning.

I år ökar alltså anslaget med 8 96, och det täcker inte prisoch löneökningarna. Därför måste jag konstatera att om inte miljövårdsforskningen skall börja gå tillbaka i Sverige måste vi se till att den tillförs litet mer pengar. Det är allvarligt med en tillbakagång i miljövårdsforskningen i ett läge där ständigt nya risker uppenbaras och befolkningens hälsa utsätts för fara. I ett sådant läge måste vi öka kunskapsmängden. Vi måste finna svar på många avvägningsfrågor. Därför är en fortsatt och inte en försvagad satsning på miljövårdsforskning nödvändig. I fråga om punkten 45, undersökningar kring hälsooch miljöfarliga varor, anser socialdemokraterna att det inte bör bli någon prutning på det av naturvårdsverket begärda beloppet 3 milj.kr. Under tidigare år har riksdagen kraftigt stött dessa undersökningar, ibland utöver vad departementschefen har föreslagit. Undersökningarna gäller bl.a. många metallämnens spridning i miljön. Man vet att dessa ämnen är giftiga, ofta cancerframkallande. Ibland är det t.o.m. fråga om välgrundade misstankar. Det gäller bly, kadmium, beryllium och arsenik. Andra undersökningar gäller olika plastämnen som vid förbränning får giftiga effekter på miljön samt de skador som motorbränslena åstadkommer när de förbränns. Dessa undersökningar går också ut på att det skall skapas ett system för miljöfarlighetskriterier när nu produktregistreringen har påbörjats — den kan inte genomföras om man inte får vissa regler att gå efter. Det gäller också fortsatta studier kring bekämpningsmedlens miljöeffekter och studier av avfallskemikalier från vissa industrigrenar. Över huvud taget behövs det, som också naturvårdsverket säger, betydande utredningsinsatser för att förbättra underlaget för olika miljövårdsåtgärder. Det har redovisats att det finns ett klart resursbehov för luftoch markundersökningar samt för verksamheten inom bullerområdet.

Man försenar viktiga undersökningar om olika giftiga ämnens inverkan på den luft vi andas, på det vatten vi skall bruka. Vi socialdemokrater tror inte på nolltillväxt som medel för att uppnå ekologisk balans. Vi vill ha en planerad hushållning med våra naturresurser. Vi vill skapa möjligheter till ökade kunskaper om miljöstörningar och miljögifter inom industri, jordbruk, samfärdsel och handel. Vi anser det inte vara ansvarsfull politik att hålla igen på anslagen till dessa områden. I en tid då riskerna med kemiska medel och gifter är uppenbara och då människor känner en befogad oro för sin och sina barns hälsa måste vi satsa ordentligt. Det gäller vår hälsa, och det gäller frågan om vi kan lämna över ett gott samhälle till våra barn. Herr talman! Jag yrkar än en gång bifall till reservationerna 11 och 12.

Herr talman! När riksdagen i december förra året fattade beslut om den framtida jordbrukspolitiken i vårt land rådde en värdefull enighet beträffande de stora huvudfrågorna i fråga om produktionsmål, rationaliseringspolitik och prisreglering. Ett nytt treårigt jordbruksavtal kunde för någon vecka sedan undertecknas i samma samförståndsanda. Mot denna bakgrund finner jag den socialdemokratiska oppositionens agerande vid behandlingen av jordbrukshuvudtiteln något förvånande. Där framträder en inställning till jordoch skogsbruket som vi tidigare inte märkt, varken vid utformningen av beslutet i höstas eller i den tidigare socialdemokratiska regeringens handläggning av de anslagsfrågor vi nu behandlar.

Man kan möjligen tolka det så att vad som föreslås i propositionen är ett fullföljande av den socialdemokratiska regeringens politik. Däremot kan jag inte finna annat än att det är helt omöjligt att se de socialdemokratiska reservationerna som ett fullföljande av denna politik. De yrkanden som där ställs är helt nya. De har aldrig förts fram av den socialdemokratiska regeringen, varken under den tid socialdemokratin hade egen majoritet eller under jämviktsriksdagen, då socialdemokratin ändå med lottens hjälp hade haft en chans att genomföra vad som nu föreslås. I reservationen 1 föreslås att anslaget till kursverksamhet för jordbrukets rationalisering skall slopas och att medel i stället skall avsättas i samband med jordbruksöverläggningarna. Om meningen är att jordbruket självt skall bära kostnaderna för denna verksamhet, skulle det betyda att en annan princip komme att tillämpas för jordbruket än för kursverksamhet inom andra samhällsoch yrkesområden. Om däremot verksamheten skall finansieras med införselmedel, innebär detta ingen nettobesparing för statsverket. Det påpekas f. ö. också i utskottets skrivning. Det är alltså mycket oklart vad reservanterna vill åstadkomma med reservationen 1. Även när det gäller de socialdemokratiska reservationerna 3-6 angående anslagen till skogsvård är det fråga om helt nya signaler och inte om något fullföljande av den politik som socialdemokratin bedrev i regeringsställning. Uttaget av skogsvårdsavgifter har sedan 1966 varit oförändrat 0,9 ?/oo. I regeringsställning tog alltså Svante Lundkvist inte några initiativ till en höjning. Mot den bakgrunden finner jag den fråga som Svante Lundkvist nyss ställde till jordbruksministern om varför denne inte tagit initiativ till en höjning av skogsvårdsavgifterna en aning obefogad. Vid 1976 00, dvs. med 120 96. Yrkandet avslogs av riksdagen med hänvisning till skogsadministrativa utredningen, som har att behandla frågor om finansieringen av skogsvårdsstyrelsernas verksamhet. Men några tankar på att finansiera huvuddelen av skogsvårdsanslagen med skogsvårdsavgifter redovisades inte vid förra årets budgetbehandling. Nu är det alltså fråga om nya signaler.

Det blir sammantaget nära 102 milj.kr. som de socialdemokratiska reservanterna vill ta fram genom en höjning av skogsvårdsavgifterna från 0,9 till 6 ?/00. Det förslaget behandlas i skatteutskottet och finns alltså inte med i det betänkande vi nu behandlar. Men jag utgår ifrån att riksdagen inte kommer att gå med på en höjning av skogsvårdsavgifterna med nära 570 96. Svante Lundkvist kallade det för något högre skogsvårdsavgifter. Det är orimligt bl.a. av den anledningen att de finansieringsfrågor vi nu diskuterar behandlas i skogsadministrativa utredningen. Det finns följaktligen inte något ekonomiskt underlag för ett bifall till de socialdemokratiska reservationerna 3-6. Under punkten 19 i betänkandet, som gäller kursverksamhet för skogsbrukets rationalisering och främjande av skogsvård, behandlas en folkpartimotion av Elver Jonsson och Rolf Sellgren. Jag vill gärna stryka under både vad som sägs i den motionen och vad utskottet skriver om motionen. Enligt propositionen är informationen och kursverksamheten i huvudsak riktad till folk som arbetar i skogen, dvs. skogsägare och anställda i skogsarbete. Så har det varit, och det är i och för sig naturligt. Dessa människor är numera väl medvetna om de spänningar som råder mellan det rationella skogsbruket och naturvårdens och friluftslivets intressen. Motionärerna menar att — och det är även utskottets uppfattning — det är av utomordentligt stort intresse att dessa motsättningar mildras.

Lika viktigt är det att vid gemensamma studier och överläggningar komma fram till de bekämpningsmetoder som kan användas vid insektsangrepp eller förbuskning av kalavverkade och planterade arealer. Nu vet vi att skogsvårdsstyrelserna och länsstyrelsernas naturvårdsenheter på en del håll redan anordnar informationsdagar och kurser, gemensamma för skogsfolk och naturvårdare. Detta nämns också i utskottsbetänkandet.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
Herr talman! I avvaktan på jordbruksministerns anförande vill jag svara på herr Enlunds funderingar om det är en ny socialdemokratisk politik som lanseras när vi säger att vi vill finansiera vissa åtgärder på ett annat sätt än tidigare. Vi tvingas — vilket jag också trodde att regeringspartierna var tvingade till — att ta hänsyn till dagens ekonomiska läge. Frågan är hur staten skall kunna klara alla de uppgifter som den har ansvar för och hur man skall kunna fördela bördorna rättvist mellan olika medborgarkategorier. Det är dessa ting som har gett oss anledning att dels föreslå att anslagen behålls, dels föreslå en annan finansiering. På skogssidan har vi t.o.m. föreslagit en ökning av anslagen, därför att vi anser det vara så angeläget för skogsvården i norra Sverige. Det är motiven för vårt agerande.
Herr talman! Jag ger naturligtvis herr Lundkvist rätt i att vi har ett gemensamt bekymmer att få inkomster och utgifter att gå ihop i budgeten. Men om man för en näring höjer en bestämd avgift med 500-600 9 , är det fråga om en ny inriktning av och en ny inställning till den näringen, som inte har kommit till uttryck under de år socialdemokratin satt i regeringsställning. Det är väl ändå ett konstaterande som vi kan vara överens om.
Herr talman! Det är klart att det låter väldigt mycket med 500-600 96 , men vi kan i stället tala om vad det blir i kronor räknat. För ett genomsnittligt skogsbruk i dag i Sverige gäller det ett par hundralappar om året.
Herr talman! Jag vill bara tillägga att det finns en tendens att säga att det är naturligt att höja här med hänsyn till penningvärdeutvecklingen. Men då bör det påpekas att en avgift, som tas ut genom en bestämd promillesats, automatiskt följer med och ökar i kronor räknat vid varje fastighetstaxering. Därför kommer denna avgift i kronor räknat att öka, även om man inte ändrar promilleuttaget.

Herr talman! Då kammaren nu har att behandla jordbruksdepartementets verksamhetsområde, är det kanske på sin plats att göra en kort återblick på det år som har gått. För jordbruksnäringen innebar år 1977 att statsmakterna genom riksdagsbeslutet om nya riktlinjer för jordbrukspolitiken markerade en ny och positiv syn på näringen och dess framtid. Grundtanken i dessa riktlinjer är att den framtida jordbrukspolitiken i vårt land skall främja ett rationellt utnyttjande av landets naturliga resurser för jordbruksproduktion. Det innebär att den brukningsvärda åkerjorden skall utnyttjas för detta ändamål. Det blir härigenom möjligt för oss att trygga en god livsmedelsberedskap här hemma, men också att bidra till livsmedelsförsörjningen i övriga delar av världen. Riksdagen slog fast att ett huvudsyfte för jordbrukspolitiken skall vara att tillförsäkra dem som är sysselsatta inom jordbruket i alla delar av landet en ekonomisk och social standard, som är likvärdig med den som jämförbara grupper uppnår. Samtidigt skall vi också se till att konsumenterna får en säker tillgång till livsmedel av hög kvalitet och till rimliga priser. En annan väsentlig nyhet i 1977 års beslut är synen på jordbrukets roll i regionalpolitiken. Jordbruket och därtill knutna verksamheter måste ingå som viktiga delar i en aktiv regionalpolitik. Särskilt bör beaktas att jordbruk kan ingå som en del i en kombination av flera yrken och sysselsättningar, vilka tillsammans ger en fullgod familjeförsörjning. Detta berör naturligtvis inte minst de kombinerade jordoch skogsbruksföretagen. Denna regionalpolitiska satsning har fullföljts i år. Regeringen lade förra månaden fram en proposition om särskilt stöd till lantbruksföretag i vissa glesbygder. Stödet föreslås kunna utgå inom sådana delar av inre stödområdet där det inte finns tillräcklig sysselsättning inom rimligt pendlingsavstånd, men även företag inom områden utanför inre stödområdet skall kunna komma i fråga för stöd. Prisregleringen på jordbrukets område skall enligt de nya riktlinjerna vara utformad efter i huvudsak nu gällande principer. Den nuvarande prisregleringsperioden går ut den 30 juni i år. Ett förslag för tiden därefter har nyligen överlämnats till regeringen av statens jordbruksnämnd. Nämndens förslag innebär att regleringsperioden för jordbruksprodukter utom sockerbetor och socker skall omfatta tre år, dvs. tiden 1 juli 1978-30 juni 1981. För sockerbetor och socker föreslås en ettårig avtalsperiod. Jag kommer att i en särskild proposition lägga fram förslag till riksdagen i denna fråga. Regeringen har också lagt fram förslag till nya riktlinjer för fiskepolitiken. Den har till syfte att ge ekonomisk trygghet åt våra yrkesfiskare och genom statligt stöd främja en rationell fiskenäring. Förslaget bör leda till bättre och stabilare inkomster för fiskarna och samtidigt medföra en ansvarsfull hushållning med fisketillgångarna så att fisket också i framtiden kan ge säker sysselsättning i våra kustoch skärgårdsbygder. Skogsbruket och den industri som baserar sig på de råvaror som produceras i våra skogar har varit av utomordentlig betydelse för vårt lands ekonomi. Även under de allra senaste årens besvärliga förhållanden har skogsnäringen gett ett väsentligt bidrag till våra exportinkomster. Även i fortsättningen måste skogen vara en viktig bas för sysselsättningen. Det gäller därför att se till att råvaruproduktionen hålls på en hög nivå. För någon månad sedan lade skogsutredningen fram sitt betänkande med förslag till åtgärder på det skogspolitiska området. Det är regeringens avsikt att efter den remissbehandling som nu pågår förelägga riksdagen förslag till ett samlat program för skogspolitiken och skogsnäringen. Miljöpolitiken är en annan stor och viktig sektor inom jordbruksdepartementets ansvarsområde. Denna sektor har efter hand tilldelats allt större resurser både direkt och indirekt. I det forskningsoch utvecklingsarbete som pågår inom olika ämnesområden ägnas miljöfrågorna allt större uppmärksamhet. Vid valet av produktionsteknik tas allt större hänsyn till miljöeffekterna. Regeringen har emellertid funnit det angeläget att vidga perspektiven för miljöpolitiken. Vi måste i ännu högre grad inrikta oss på förebyggande åtgärder och därvid koppla samman det långsiktiga utnyttjandet av naturresurserna med miljöpolitiken. Många av våra miljöproblem har ett direkt samband med att vi misshushållat med naturresurserna. Samtidigt vet vi att tillgången på viktiga naturresurser är begränsad. Det är mot den bakgrunden som regeringen nu tillsatt en utredning om naturresurser och miljö. Målsättningen för oss måste vara att all verksamhet i framtiden kan baseras på en teknik som tillvaratar möjligheterna till hushållning med naturresurser. Det är en förutsättning för att vi skall uppnå ekologisk balans. Anslagsanvisningen under den tionde huvudtiteln i årets budgetproposition präglas av den allmänna återhållsamhet som varit nödvändig i det nuvarande ekonomiska läget. De prutningar som företagits i myndigheternas anslagsäskanden innebär dock inte att några inskränkningar behöver företas i den statliga verksamheten. Staten har inte sprungit ifrån några utfästelser och försöker heller inte övervältra kostnadsansvaret för olika verksamheter på andra. I linje med vad som skedde förra året föreslås en fortsatt satsning inom skogsbruket, även om det inte varit möjligt att genomföra resursförstärkningar. Jag ser dessa satsningar som viktiga investeringar för framtiden. Detsamma gäller den omfattande utbyggnad som skett vid lantbruksuniversitetet. I miljövårdsavsnittet i budgetpropositionen har de direkta anslagen för forsknings-, undersökningsoch utredningsarbete föreslagits öka med drygt 6 milj.kr. till sammanlagt ca 53 milj.kr. BI. a. har föreslagits ett nytt anslag på 4 milj.kr. för det av riksdagen under föregående år beslutade programmet för övervakning av miljökvalitet. Syftet är att vi bättre än hittills skall kunna följa långsiktiga förändringar i miljön. Jag vill gärna säga att jag är uppriktigt tacksam över den enighet som trots allt kan spåras bakom jordbruksutskottets betänkande. Jag har en känsla av att de reservationer som avgivits har tillkommit för att man till varje pris velat visa att man inte är överens, trots att man i själva verket ligger så utomordentligt nära varandra. Reservationernas utformning och motivering är också överraskande. Det är märkligt att socialdemokraterna i jordbruksutskottet redan har glömt reglerna för budgetarbetet. Oppositionen borde t.ex. efter ett så långvarigt regeringsinnehav veta, att man inte uppnår besparingar genom att pruta på förslagsanslag. Reservationerna på skogsbruksområdet bygger på två felaktiga förutsättningar. Den första gäller motiveringen för att höja skogsvårdsavgiften. Det påstås i reservationen att en kraftig inkomstökning har kommit skogsbruket till del under de senaste åren. Jag häpnar över att de socialdemokratiska ledamöterna i jordbruksutskottet är så ovetande om den faktiska situationen för skogsbruket i dag. Det är visserligen sant att virkespriserna, som under en följd av år hade legat på oförändrad nivå t.o.m. år 1973, efter detta år steg förhållandevis kraftigt, men samtidigt steg avverkningsoch föryngringskostnaderna, varför överskottet inte ökade på långt när lika mycket. Sedan är det också att märka att virkespriserna under innevarande säsong åter har sjunkit, samtidigt som kostnadsnivån har fortsatt att stiga. Skogsägarnas s.k. täckningsbidrag före skatter, administration och ränteanspråk på bundet kapital ligger nu på samma låga nivå som under perioden 1970-1973. Det innebär att det i dag i stort sett bara är slutavverkningar som ger överskott, och det skall då räcka till markberedning, plantering, röjning, gallring och räntor. Talet om de kraftiga inkomstökningarna i skogsbruket saknar alltså, menar jag, förankring i verkligheten. Den andra felaktiga förutsättningen gäller antagandet att användningen av skogsvårdsavgiftsmedel för att finansiera anslagen till skogsvårdsstyrelserna skulle minska behovet av budgetmedel. Det blir inga sådana besparingar. Skogsvårdsavgiften är i princip en skatt, en inkomst för staten som redovisas i budgeten. Även om skogsvårdsavgiften skulle specialdestineras till de ändamål som reservanterna föreslår, så kan det inte ske utan anslagsanvisning och därmed redovisning i budgeten. Oppositionens förslag innebär alltså ingen besparing för staten. Förslaget att höja skogsvårdsavgiften är däremot en skatteskärpning på ca 100 milj.kr., som ensidigt riktar sig mot en näring som nu har mycket stora svårigheter. En lika märklig argumentering och budgetmässig behandling har oppositionen när det gäller anslaget till kursverksamhet för jordbrukets rationalisering. I reservationen sägs att den enskilde jordbrukarens möjligheter att bedriva ett effektivt jordbruk förbättras genom den kursverksamhet som ordnas av lantbruksnämnderna. Detta bör, menar motionärerna, leda till en höjning av inkomsterna för den enskilde brukaren. Kostnaderna för verksamheten bör därför enligt motionärerna och reservanterna bestridas av jordbrukarna kollektivt. Reservanterna yrkar därför avslag på anslaget och menar att medel bör avsättas i samband med jordbruksprisöverläggningarna. Vad menar motionärerna och reservanterna med detta? Här har staten byggt upp en organisation för att främja jordbrukets rationalisering och för att övervaka och tillämpa den lagstiftning som finns på området. Under mycket lång tid har kursverksamhet och rådgivning varit ett viktigt inslag i de statliga insatserna. Nu plötsligt skall den här statliga verksamheten göras beroende av om jordbrukarna kollektivt vill satsa medel till den. Oppositionen visar här inte bara en total ansvarslöshet mot de statligt anställda som är engagerade i den här verksamheten, utan också okunnighet om hur en statlig budget är konstruerad. Vad skulle egentligen hända om reservationen får majoritet i riksdagen? Vilka pengar är det som skall ”avsättas i samband med jordbruksprisöverläggningarna”, som det står i reservationen? Skall staten ensidigt besluta att lägga beslag på införselavgiftsmedel som jordbruket har förhandlat sig till, eller skall staten ta av livsmedelssubventionerna och därmed minska de producentpriser som jordbrukarna har förhandlat fram vid överläggningar med konsumentdelegationen. Grethe Lundblad kan kanske ge besked om huruvida detta är förenligt med den överenskommelse som hon för en kort tid sedan som ledamot av konsumentdelegationen var med om att träffa med lantbrukarna. Det skulle också vara intressant att höra någon representant för oppositionen utveckla de tankar som ligger bakom den princip som här lanseras. Det är ju åtskillig kursoch utbildningsverksamhet som syftar till att möjliggöra ökade inkomster för deltagarna. Vilka olika kollektiv är det som skall belastas för kostnaderna för t.ex. den arbetsmarknadsutbildning som bedrivs här i landet, om man skall följa reservanterna logiskt och konkret? Oppositionsförslaget att dra in anslaget till skördeskadefonden är mycket anmärkningsvärt. En sådan åtgärd vore ett direkt brott mot den överenskommelse som träffades vid prisöverläggningarna år 1969, då staten utfäste sig att satsa 30 milj.kr. mot att jordbruket självt stod för 15 milj.kr. Det bör påpekas att man då anknöt till den fördelning som gällde för arbetslöshetskassan. Den behållning som nu finns i skördeskadefonden är obetydlig, om det skulle inträffa en verklig skördekatastrof. I själva verket har det årliga tillskottet till fonden under senare år varit alltför litet. Med nuvrande regler behövs snarare 75 milj.kr. än de 45 milj.kr. per år som tillförts sedan 1969. Vi hade förra året vissa lokala skador: tidig frost i de nordligaste länen, översvämningar och bärgningssvårigheter samt kvalitetsskador på spannmålen i andra delar av landet. Det är nu klart att 74 milj.kr. skall utbetalas i skördeskadeersättning för år 1977, varav 45 milj.kr. enbart i de två nordligaste länen. Det behövs, herr Lundkvist, inte mycket fantasi för att föreställa sig vad som skulle behövas, om det blir en allvarlig skördeskada i Sydoch Mellansverige. Det totala skördevärdet i landet i dag är ca 7 miljarder kronor. Oppositionen tycker att en fond på 3-4 96 av detta värde är onödigt stor. Till detta skall också läggas att staten, som systemet nu är uppbyggt, ytterst står som garant för att utbetalningar kan ske enligt de regler som gäller för skyddet. Får jag sedan säga några ord till fru Grethe Lundblad ,som uttryckte sin oro över de små anslagen till miljövårdsforskning. Vi fick i början av 1970-talet en större uppräkning av anslaget till miljövårdsforskning. En mycket stor del härav bestod av den höjning av anslaget med 5 milj.kr. som skedde vid ett tillfälle efter framställningar i borgerliga motioner. När nu allt fler socialdemokrater talar om att detta anslag icke har höjts tillräckligt mycket skall man observera, att mer och mer pengar indirekt används till miljövårdsforskning genom att miljöaspekterna tas med i olika forskningsprojekt,t.ex. på jordbruksoch energiområdena. Det är således en villfarelse att tro att anslaget till naturvårdsverket för miljövårdsforskning är det enda som används i detta syfte. Oppositionen vill nu räkna upp anslaget från 32,6 milj.kr. till 34,3 milj.kr. En överslagsmässig beräkning säger mig dock att totalt 90-100 milj.kr. används för miljövårdsforskning, om man tar med insatser på andra områden. Detta ger de rätta proportionerna på reservationen på denna punkt. Låt mig avslutningsvis säga att oppositionen vill ge sken av att reservationerna skulle medföra besparingar. När man ser närmare på dem, vilket jag försökt göra i detta inlägg, visar det sig dock att det för det mesta är fråga om fiktiva minskningar av anslag eller övervältringar av kostnader på andra. Samtidigt föreslås verkliga anslagsökningar, och det rimmar illa med vad Svante Lundkvist sade här i sitt inledande tal. De verkliga anslagsökningar som man föreslår uppgår ändå till ca 45 milj.kr., trots att det i det särskilda yttrandet görs gällande att man minskar utgifterna för staten. Jag skulle uppskatta om någon av reservanterna ville förklara avsikten med detta förvandlingsnummer, eftersom jag har uppfattat hela resonemanget om de socialdemokratiska besparingarna såsom helt felaktigt. Det är icke fråga om besparingar utan om övervältringar och ett uppskjutande av kostnader samt om skattehöjningar.

Herr talman! Jordbruksministern inledde sitt anförande med att redovisa en rad resultat som nu börjar komma fram från utredningar som tillsattes på den socialdemokratiska regeringens tid. Jag delar hans uppfattning att dessa utredningar kan komma att ge underlag för åtgärder som kan bli till gagn för en rad av de verksamheter som finns inom jordbruksdepartementet. Men jag skall avstå från att diskutera dem nu. Vi får väl tillfälle att göra det när de så småningom kommer på riksdagens bord i form av propositionsförslag. Jag skall överlåta åt mina kamrater i utskottet att beröra vissa av de frågor som jordbruksministern har tagit upp. Håkan Strömberg kommer att tala om skördeskadeskyddet och Grethe Lundblad kommenterar miljöfrågorna. Jag skall ägna mig åt frågan om skogsvårdsavgifter.

Jordbruksministern resonerade som om det skulle vara helt omöjligt och otänkbart att ta ut en högre skogsvårdsavgift för att den vägen få bidrag till den här typen av finansiering, och han försöker t.o.m. framställa det som administrativt praktiskt taget omöjligt att få pengar överförda till de här uppgifterna. Vi har i våra reservationer redovisat hur det skall gå till. Man ställer medlen till förfogande för exempelvis skogsstyrelsen för detta ändamål. Inkomstutvecklingen inom skogsbruket har ändå under senare år varit gynnsammare än på mycket länge — det borde jordbruksministern veta bättre än många andra — samtidigt som vi har haft och har bekymmer för samhällsekonomin totalt. Inte minst får många löntagare lida för den ekonomiska politik som regeringen i dag bedriver.

Herr talman! Jordbruksministern ställde en fråga till mig som gällde bl.a. de kostnader för kursverksamhet rörande jordbrukets rationalisering på 5 milj.kr., som socialdemokraterna i en reservation föreslår skall tas ut vid prisöverläggningarna. Det är redan en del andra kostnader som tas ut av det belopp som jordbruket tillerkänns. Vi vet att det tas ut medel för att täcka kostnaderna för ett avbytarsystem. Det har också beslutats att vissa belopp skall avgå för att täcka sociala försäkringar. Vidare skall från regleringskassemedel vissa överskottspengar tas till forskning och annan verksamhet. Avståndet mellan forskning och kursverksamhet är inte så långt. Man kan också tänka sig att en kursverksamhet, som är viktig för jordbrukets ekonomiska fortbestånd, hör till det som måste täckas av det belopp som tillfaller jordbruket. Att jag inte redan har yrkat på detta vid prisöverläggningarna beror naturligtvis på att riksdagen ännu inte har beslutat om det. Jag vill inte gå riksdagen i förväg utan vill avvakta dess beslut. Beträffande undersökningar av hälsooch miljöfarliga varor ställde jag en fråga till jordbruksministern om han inte ansåg det viktigt att bevilja de pengar som behövdes på detta anslag, med tanke på att vi — och speciellt kanske Anders Dahlgrens parti — så ofta har talat om angelägenheten av att prioritera miljövården. Nu säger Anders Dahlgren att man vill vidga perspektivet för miljöpolitiken och att man vill se till det långsiktiga utnyttjandet av våra naturresurser. Vad menas med det? Skall det ta lång tid? Jag trodde det brådskade. Jag trodde det var mycket viktigt att snabbt få i gång en ingående undersökning om alla de kemiska ämnen som vi redan nu kan se har giftiga verkningar på människornas livsmiljö. Vi vet att när vi får ett produktkontrollregister där många fler produkter blir undersökta, kommer det att behövas ytterligare pengar. Jag tycker att ekonomiska faktorer inte bör få begränsa verksamheten utan att endast brist på kunskap och material skall kunna begränsa vår kamp mot giftiga kemiska ämnen. Produktkontrollen bör erhålla tillräckliga resurser för sitt angelägna arbete. När det gäller hälsooch miljöfarliga varor är det nämligen endast samhället som kan tillförsäkra människorna den trygghet för liv och hälsa som en god miljövård utgör.
Herr talman! Till fru Lundblad vill jag säga att naturvårdsverket disponerar de medel som verket får anslagna inom de här ramarna och att det självt bestämmer till vilka forskningsobjekt pengarna skall användas. Regeringen lägger sig inte i det, och regeringen skall inte heller lägga sig i det. Sedan var det väl ändå att göra det litet för enkelt för sig när fru Lundblad som ledamot av konsumentdelegationen står här i kammaren och säger att hon inte har velat aktualisera de uppräknade förslagen, eftersom riksdagen inte har fattat något beslut. Vad är det då som socialdemokraterna menar med sin reservation? Om riksdagen hade fattat ett beslut om att bifalla reservationen, skulle Grethe Lundblad då i konsumentdelegationen ha tagit upp förslaget och rivit upp det treåriga avtal som man för knappt en månad sedan har kommit överens om? Eller när skall dessa pengar, där ni gör era besparingar genom övervältringar, flyta in till statskassan? Om inte fru Grethe Lundblad kan svara på den frågan kanske Svante Lundkvist som f.d. jordbruksminister kan reda ut mysteriet om när man skall få fatt i pengarna och om det är en bra princip att hålla ingångna avtal. Det är nog så viktigt! Får jag sedan gå över till frågan om skogsvårdsavgifterna och säga att er hållning i den är ett fullständigt mysterium, eftersom skogsvårdsavgiften är en av de skatter som staten uppbär. En höjning av skogsvårdsavgiften fr.o.m. den 1 juli i år, såsom vi har föreslagit, kan tidigast flyta in vid fyllnadsinbetalningarna i april 1979 men slutligt inte förrän i mars-maj 1980 som kvarstående skatt genom att berörda företagare har B-skatt. Av motionen framgår inte vare sig hur medelsbehovet skall tillfredsställas under 1978/79 innan de totala avgifterna har flutit in eller hur förslaget skall kunna genomföras budgettekniskt. Skatter - även skogsvårdsavgifter — redovisas på budgetens inkomstsida, men i motionen föreslås att avgifterna skall föras direkt till skogsstyrelsen utan redovisning på budgetens utgiftssida. Detta är en helt ny teknik som socialdemokraterna har tillägnat sig i oppositionsställning.

Varifrån tar ni pengar för att finansiera den verksamhet som skall bedrivas — med de pengarna! — när pengarna inte kommer in förrän i huvudsak efter budgetårets slut? Sedan är det en intressant fråga, om man skall höja skogsvårdsavgiften eller inte, men jag menar att den diskussionen bör tas upp i samband med att vi fattar beslutet om den framtida skogspolitiken. Då skall vi också klara upp hur olika skogsvårdsavgiften slår mellan olika skogsägarkategorier — mellan skogsägare i söder och skogsägare i norr — och vad de får tillbaka för skogsvårdsavgiften. Ursprungligen infördes den avgiften för att den skulle subventionera de servicetjänster varmed skogsvårdsstyrelsen återgäldar skogsägarna, men i dag är förhållandet helt annorlunda än det var 1946.

Det fanns möjligheter redan i fjol. Vi motionerade även då om en höjning av skogsvårdsavgifterna. — Inget intresse från jordbruksministerns sida. Inget intresse av att förbereda en höjning inför årets budget. Det är alltså fortfarande ointressant för regeringen att vara med om den omfördelning som här vore rimlig mellan skogsägarkategorierna och andra människor i samhället. Jag måste säga att den regering vi f.n. har är på de här punkterna utomordentligt ensidigt inriktad. Här hittar regeringen på — vi har nyss fått höra talas om det —-en sparform som skall innebära att de som inte har råd att spara skall få betala kostnaderna för dem som har råd att spara. Skattebetalarna får vara med att bidra till att de som har råd att spara skall få göra det under gynnsamma former. Det sparande för framtiden som en god skogsvård innebär för skogsägaren skall också betalas av skattebetalarna. Vad är det egentligen för privilegiesamhälle som regeringen vill försöka skapa? Det är den frågan jag är intresserad av att höra jordbruksministerns mening om. Finns det ett intresse av att försöka åstadkomma en omfördelning i det här betryckta läget mellan ägarkategorier och andra kategorier i samhället som blir alltmer hårt klämda av regeringens politik? Eller skall det bara gälla att ”giv åt dem som har och tag från dem som ingenting äger”? Det tycks faktiskt vara ledstjärnan i regeringens politik.
Herr talman! När jordbruksministern talar om forskning säger han att det finns många forskningsprojekt, och han kan inte lägga sig i vad naturvårdsverket använder sina pengar till. Men det kan inte vara okänt för honom att den 1 juli 1976 startade en ny forskningsoch undersökningsavdelning hos naturvårdsverket, som har vissa projekt som lever vidare från år till år. Det är klart att om man dämpar ner anslaget så att man inte ens täcker prisoch löneuppräkningar blir det en katastrofal situation för en sådan avdelning som är så viktig för naturvårdsverkets arbete över huvud taget. När det gäller undersökningar av hälsooch miljöfarliga varor tror jag inte att riksdagen under de senaste åren har prutat på de anslag som föreslagits till produktkontrollnämnden, som vi alla här i riksdagen anser vara mycket viktig när det gäller alla dessa farliga kemiska ämnen, som socialdemokraterna i en stor motion har beskrivit. Vi tror det är mycket viktigt att följa upp traditionen i riksdagen att vi inte prutar på det anslaget framöver så länge vi har stora problem med dessa ämnen. Beträffande ersättningen för kursverksamheten för jordbrukets rationalisering vill jag säga att det treåriga avtalet som nu har träffats gäller i sina huvuddrag den prisreglering som skall förekomma i fortsättningen. Det skall varje halvår vara nya förhandlingar om bidrag till jordbrukarna, dels för inkomstuppföljning, dels för ökning av produktionskostnader. Jordbruksavtalet är skrivet med så pass elastiska formuleringar att det även finns utrymme i den stora miljonrullningen för så små belopp som 5 milj.kr. till kursverksamhet. Det finns många formuleringar som detta belopp kan fogas in under. Jag kan inte se att det skulle vara ett avtalsbrott om man, sedan riksdagen avslagit bidrag till jordbrukarna för detta ändamål, skulle ta in kostnader för en sådan verksamhet i det belopp som jordbrukarna fått sig tillerkänt. Det är ändå jordbrukarna som i stort sett avgör på vilket sätt de pengar skall fördelas som de tillerkänts. Den viktiga frågan vid avtalsförhandlingarna är hur stort beloppet skall vara.
Herr talman! Men, fru Lundblad, det är ju den principiella frågan som är intressant. Om en yrkesgrupp själv skall bekosta en utbildning som ger möjlighet till högre inkomster, är den principiellt intressanta frågan. Jag diskuterar gärna den, och jag kan ställa upp på att man kan göra så. Men då skall alla göra det. En annan sak är ju att det här inte är fråga om att vid jordbruksprisförhandlingarna ge lantbruket ett bidrag. Om man genomför ert system är det fråga om att ta av de pengar som skulle ha använts till högre produktionspriser och i stället lägga dem på utbildning. Det där tror jag att fru Lundblad bör tänka över litet grand, för det är inte så enkelt att förändra ett avtal i den delen, om inte de värderingarna fanns med när man antog grunderna för det treåriga avtalet. Får jag sedan säga till Svante Lundkvist att jag gärna ställer upp på en diskussion om hur vi gemensamt på ett så rättvist sätt som möjligt skall fördela de bördor som man talar om. Det är vår gemensamma uppgift att diskutera det. Och det borde vara en gemensam uppgift att se till att dessa bördor blir rättvist fördelade.

Inte med ett ord nämnde Svante Lundkvist, trots att jag frågade, hur man åstadkommer dessa besparingar budgettekniskt. Jag har visat på att det är omöjligt att göra det vid överläggningar enligt jordbruksavtalet. Jag har visat på att det är omöjligt att göra det genom att höja skogsvårdsavgiften, eftersom pengarna inte kommer in under det aktuella budgetåret. Så kan man gå vidare undan för undan. Sanningen är den, Svante Lundkvist, att det är överbudspolitik som ni ägnar er åt - överbudspolitik där ni plussar på pengar till miljövårdsforskning och andra ändamål utan att visa var ni tar pengarna. Ni gör precis detsamma som ni så många gånger beskyllde oss för att göra när vi var i opposition, och som så många från ert håll har sagt att ni inte skulle ägna er åt. Men vad ni nu gör är att ni begär förstärkningar utan att redovisa varifrån ni får in pengarna.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande begränsa mig till reservationerna 3, 4,5 och 6, som alla berör skogsbruket och mot vilka bl.a. jordbruksministern här har riktat kritik. Inledningsvis vill jag stryka under vad Svante Lundkvist anförde, nämligen att de föreslagna ändringarna, med undantag av det som gäller intensifierad skogsvård i norra Sverige, skall ses mot bakgrund av vårt partis strävan att i rådande budgetläge söka begränsa statens utgifter. I fråga om intensifierad skogsvård i de nordligaste länen vill vi socialdemokrater höja bidragsramen, men till detta skall jag strax återkomma. Av våra övriga besparingsförslag följer att vi i reservationen 3 anser att bidrag till skogsförbättringar, som i huvudsak gäller bidrag till skogsplantering, bör finansieras via skogsvårdsavgifter. Utbetalningarna under budgetåret 1978/79 beräknas uppgå till 12 milj.kr., och vi reservanter bedömer att skogsstyrelsen av medel som flyter in i form av skogsvårdsavgifter bör tillföras denna summa. Genom ett sådant förfaringssätt kommer skogsbruket i större utsträckning än vad utskottsmajoriteten föreslår att självt finansiera de skogsförbättringsåtgärder som tillkommer för att befrämja produktionen i vårt lands skogsbruk. Tanken bakom den av oss föreslagna höjningen av skogsvårdsavgiften från 0,96 ?/00 är just att man skall kunna täcka kostnaderna för produktionsfrämjande åtgärder inom skogsbruket. I reservationen 4 beträffande vägbyggnader på skogar i enskild ägo för vi reservanter samma resonemang, nämligen att sådana vägbyggnader bör finansieras genom just skogsvårdsavgifter. Värdet av att skogsbilvägnätet byggs ut råder det inga som helst delade meningar om. Även här får reservanternas förslag ses som en bit av den besparingsgranskning som vi har gjort. Fördelarna med ett utbyggt vägnät i de privatägda skogarna kommer i första hand skogsbruket till del, och därför anser vi inte att alla kostnader bör belasta budgetmedlen. Vi anser följaktligen att av de 20 milj.kr. som utbetalningarna beräknas uppgå till bör skogsstyrelsen, av medel som flyter in i form av skogsvårdsavgifter, över detta anslag tillföras 12 milj.kr. och endast resterande 8 milj.kr. anvisas över budget. I reservationen 5 rörande åtgärder för intensifierad skogsvård i norra Sverige anför vi reservanter att vi vill ta ett betydligt kraftfullare grepp än utskottsmajoriteten. Är det detta som jordbruksministern betecknar som överbud? Enligt vår mening är det nämligen nödvändigt att krafttag tas för att sätta in olika produktionsfrämjande åtgärder i norra Sverige. Vi vill sålunda höja regeringens bidragsram från föreslagna 49 milj.kr. till 90 milj.kr. Intensifierad skogsvård inom det inre stödområdet är både av skogspolitiska och sysselsättningsskäl högst befogad. Vårt alternativ beräknas här ge sysselsättning motsvarande 215 000 dagsverken. Vi är väl medvetna om hur angeläget det är från regionalpolitisk synpunkt att upprätthålla en hög skogsproduktion i norra Sverige och att skogsindustrin i denna del av landet spelar en avgörande roll från regional och lokal sysselsättningssynpunkt. Detta har bl.a. 1973 års skogsutredning klart markerat och därför föreslagit en ökad statlig satsning på skogsbruket i denna del av landet. Mot bakgrund av vad jag här framhållit anser vi reservanter den av regeringen föreslagna omfattningen av verksamheten som klart otillräcklig. Vi hävdar med bestämdhet att ytterligare insatser krävs och att de ökade insatserna bör finansieras med medel som flyter in just via höjda skogsvårdsavgifter. Vad slutligen beträffar reservationen 6 vill jag gärna ha sagt att vi reservanter är positivt inställda till den kursverksamhet för skogsbrukets rationalisering som föreslås i budgetpropositionen. Kursverksamheten är f. n. avgiftsfri. Deltagarna får dessutom vid vissa tillfällen traktamenten och stipendier för sitt deltagande. Eftersom detta är en verksamhet som inriktas på produktionsfrämjande åtgärder så är det naturligt att den som genomgår kursverksamheten eller får del av rådgivningen därigenom får sådana kunskaper att han har möjlighet att förbättra avkastningen av sin skog. Det är bra. Men vi anser det ganska naturligt att skogsägarna som kollektiv får vara med och bekosta vad denna rådgivningsoch kursverksamhet kostar, eftersom den enskilde skogsägaren ju drar en direkt ekonomisk nytta av de färdigheter han erhåller genom kursverksamhet. Vi vill bibehålla avgiftsfriheten för själva kursen, men vi vill låta skogsägarna kollektivt bekosta denna produktionsfrämjande utbildning genom de intäkter som den av oss förordade höjningen av skogsvårdsavgiften ger. Herr talman! Allra sist några reflexioner och kommentarer till motionen 302, som behandlas i det här betänkandet och i vilken jag begärt en utredning angående institutet för skogsförbättring, dess framtida verksamhet, organisation och finansiering. Utskottet har inte ansett att det finns anledning till någon särskild åtgärd från riksdagens sida och säger sig ha inhämtat att det inte föreligger planer på nedläggning av verksamheten vid stationen i Brunsberg, som är belägen i det mellersta av forskningsverksamhetens tre distrikt. Därmed anser utskottet motionen besvarad. Jag har inte för avsikt att driva frågan om en utredning längre i dag. Men jag vill understryka att det alltjämt kvarstår en oro för framtiden inom skogsbruket i praktiskt taget hela Västsverige. För exakt tre år sedan fattade styrelsen för institutet beslut att beträffande mellersta distriktet skulle successivt plantskola, växthus, arkiv m.m. byggas upp någonstans inom Uppsalaregionen i anslutning till institutets lokaler vid Ultuna. Detta skulle enligt vad som framgick av styrelsens protokoll innebära att lokalerna i Brunsberg i västra Värmland skulle utnyttjas i ytterligare 5—-10 år; det var maximum. Efter en massiv protest från företrädare för Uddeholm, Billerud, Vänerskog och skogsvårdsstyrelsen i Värmlands län beslöt styrelsen för institutet för drygt ett år sedan att upphäva sitt tidigare beslut och att Brunsbergsstationen skulle bestå. Jag vill påstå att dessa olika turer plus kännedom om de rätt betydande investeringar som f. n. pågår i Ultunaområdet gör att oron för om stationen i Brunsberg kommer att bestå eller inte kvarstår i Värmland. Personalen vid stationen känner en stor osäkerhet inför framtiden, och det är det som givit mig anledning att aktualisera frågan om en utredning om den framtida organisationen. Utskottet skriver positivt och poängterar att detta är en angelägen fråga för skogsbruket i Västsverige. Jag har nöjt mig med den nu föreliggande skrivningen, men jag vill ändå gärna ge uttryck för den oro och ovisshet om framtiden som kvarstår bland skogsbrukets företrädare i Värmland — ja, inte bara i Värmland utan i stora delar av Västsverige. I övrigt vill jag instämma i Svante Lundkvists yrkande om bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer vid utskottets betänkande.

Herr talman! Efter jordbruksministerns inlägg hade det kanske inte varit nödvändigt för mig att gå upp i talarstolen. Men jag tycker att också en lekman och mångårig riksdagsledamot kan få anlägga några synpunkter på dessa frågor. Svante Lundkvist började sitt anförande med att säga att den socialdemokratiska motionen skulle vara motiverad av vårt besvärliga ekonomiska läge, som den borgerliga regeringen bidragit till. Detta uttalande visar att en minister i den förra regeringen inte kände till de förhållanden som rådde under den förra regeringens tid. Det ger mig ytterligare belägg för att den förra regeringen inte förstod den situation som landet befann sig i. Inte var det då märkligt att det gick som det gjorde i valet och att den nya regeringen fått många problem att brottas med! Socialdemokraterna anser sig med en viss teknik pruta 125 milj.kr. Det är 20 96 av de s.k. besparingar som finns i deras ”skuggbudget”. Det är anmärkningsvärt att detta går ut över en yrkesgrupp som i många år haft det mycket besvärligt. Här vill nu socialdemokraterna dels ta i anspråk införselavgiftsmedel, dels höja skogsvårdsavgifterna. När det gäller införselavgiftsmedlen har den nuvarande regeringen fortsatt med samma system som den tidigare. Då var det rätt, men nu är det plötsligt fel — nu vänder socialdemokraterna. Ja, herr Lundkvist, man får inte respekt för en så vinglig politik. Att ta bort statsanslaget också för rådgivningsoch kursverksamheten, som så väl behövs för att förbättra jordbrukarnas möjligheter att existera, och teoretiskt ersätta dessa medel med införselavgiftsmedel är inte ärligt. Stödet till rådgivningen skulle i så fall utebli. Det hade varit mycket ärligare att föreslå att anslaget helt skulle strykas. Detsamma gäller de 30 milj.kr. som man vill stryka från skördeskadefonden. Detta skulle avvika från tidigare överenskommelser, vilket jordbruksministern har redogjort för. Därför är det märkligt att man gör sådana kast. På skogsområdet plockar nu socialdemokraterna bort anslag och ersätter dem med en höjning av skogsvårdsavgifterna. Man föreslår en höjning från 0,09 till 0,6 96 på skogsbruksvärdet. Det är en höjning på bortåt 700 96. Det skulle vara att plocka skogsägarna på ca 100 milj.kr. Om socialdemokraterna menar att skogsvårdsavgifterna skall finansiera vägbyggandet i skogen är det en felaktig tanke. Många använder dessa vägar, och då skall också alla gemensamt betala kostnaderna. Då vi har att vänta nya beslut om den framtida skogspolitiken, är det märkligt att socialdemokraterna utan vidare går in för ett helt nytt system. Det är inte brukligt att ändra förhållandena i frågor som snart skall behandlas i riksdagen. Att i ett läge där industrin skriker efter skogsråvara som skall ge arbete åt arbetslösa och bytesvaluta för landet då hålla tillbaka anslagen till skogsförbättringar är inte rimligt. Jag vill säga till Gunnar Olsson att vi behöver få en bättre skogsvård. Vi måste också ha mer arbete i skogen. Detta är frågor som vi får ta ställning till när vi får de nya förslagen från skogsutredningen. De budgettricks som ni använder er av ger inga pengar, och därför får vi avvakta även med åtgärderna. För några år sedan lade moderaterna fram en skuggbudget. Den kritiserades starkt av riksdagen, inte minst av socialdemokraterna. Får jag säga i detta sammanhang att den socialdemokratiska skuggbudget som nu läggs fram är minst lika verklighetsfrämmande. Socialdemokraterna borde väl försöka vara konsekventa, antingen de befinner sig i regeringsställning eller i oppositionsställning. Svante Lundkvist talade om privilegiesamhället och menade att jordoch skogsbrukarna skall klämmas på mer skatt. De har inga höga inkomster, Svante Lundkvist. Men om någon till äventyrs skulle råka ha det får vederbörande betala avgifter och skatter därefter. Svante Lundkvist måtte väl veta att jordoch skogsbrukarna lever under samma bestämmelser som alla andra. Svante Lundkvist gladde sig åt att utskottet enhälligt har uttalat sig för stöd till SAKAB. Det är väl naturligt att vi gör det — det råder inga delade meningar i den frågan. ' Gunnar Olsson tog upp frågan om institutet för skogsförbättringar. Jag vill — gärna i likhet med honom understryka värdet och vikten av att detta institut kan bestå. Det har mycket att ge skogsbruket i utvecklingshänseende, och därför måste det vara kvar. Eftersom jag har hyst vissa farhågor härvidlag har jag undersökt förhållandena och kommit underfund med att det i nuläget inte föreligger någon risk för institutet. Det har då ej funnits anledning att motionera. Eftersom jordbruksministern är inne i kammaren vill jag gärna säga att detta är en verksamhet som vi bör slå vakt om och se till att den blir kvar. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till vad utskottet hemställt.
Herr talman! Det var nog så, Bertil Jonasson, att vi förstod att vi i vårt land skulle komma att stå inför ekonomiska problem. Inte minst i valrörelsen framhöll vi att det gällde att slå vakt om den ekonomiska stabiliteten. Vi varnade den dåvarande oppositionen för att ägna sig åt den överbudspolitik som man drev i valrörelsen. Oppositionen lyssnade inte till oss. Man vann valet och satte i gång med en politik som ledde till en betydligt svårare ekonomisk situation än vi borde ha fått om vi gått fram med den politik som socialdemokratin förordade. Nu säger Bertil Jonasson att det är märkligt att skogsägarna skall behöva bära en större del av dessa bekymmer. Jag vet inte hur mycket Bertil Jonasson upplever av sin omgivning i samhället.

De hyser stora bekymmer för framtiden.

Man får inte vara så kategoriinriktad att man anser att alla förmåner som en kategori haft skall bestå för all framtid, även om andra grupper får dra åt svångremmen betydligt hårdare.

Herr talman! Bertil Jonasson förde ett mycket märkligt resonemang. Han sade att vi behöver en bättre skogsvård. När vi då vill vidta kraftigare åtgärder och plussar på från 49 till 90 milj.kr. inom det inre stödområdet säger Bertil Jonasson att våra förslag inte ger några pengar. Detta är pengar som skulle komma bl.a. Bertil Jonassons grannkommun Torsby till godo, eftersom Torsby ligger inom det inre stödområdet. När Bertil Jonasson vägrar att erkänna att det här är fråga om pengar vill jag bara uppmana honom att lära sig att läsa innantill. Så tillbaka till frågan om skogsvårdsavgiften. Bertil Jonasson gör gällande att det här skulle bli ett hårt slag mot skogsägarna. Jag vill hävda motsatsen. En höjning av skogsvårdsavgiften till 6 ?/oo betyder, Bertil Jonasson, i realiteten att avgiften efter höjningen — märk väl: efter denna höjning — kommer att ligga på mellan 200 och 300 kr. per år och fastighet.

Herr talman! Svante Lundkvist säger att man varnade oss, när vi var i opposition, för en överbudspolitik. Ja, det är nog en varning som vi nu har anledning att returnera, Svante Lundkvist. Svante Lundkvist säger vidare att skogsägarna bör ta på sig ansvaret. Jag vet att de också gör det. Jag är den förste att understryka att skogsjobbarna och likställda i många fall har det besvärligt, inte minst med hänsyn till den utveckling som har varit. Det är helt klart att vi på allt sätt måste finna lösningar på deras problem. Jag vet att den borgerliga regeringen arbetar starkt på att få människor att bära varandras bördor. I det fallet är det ingen skillnad i förhållande till den förra regeringen, Svante Lundkvist. 'Gunnar Olsson säger att jag för ett märkligt resonemang när jag kritiserar socialdemokraternas förslag om en höjning från 40 milj.kr. till 90 milj.kr. i bidrag till det inre stödområdet. Men varifrån skall dessa pengar tas? Jo, från andra skogsägare. Det system som ni föreslår är mer än märkligt. Jordbruksministern har redogjort för det, och jag behöver inte gå närmare in på det eftersom Gunnar Olsson var i kammaren under jordbruksministerns anförande. Till de många avgifter som belastar skogsoch jordägarna skulle de få ytterligare pålagor. De summor som skogsägarna nu genomsnittligt betalar skulle, som Eric Enlund tidigare redogjorde för, höjas kraftigt när taxeringsvärdena stiger framöver. En ökning av skogsvårdsavgifterna på nära 700 96 gör det sju gånger värre. Jag har, Svante Lundkvist och Gunnar Olsson, suttit länge i jordbruksutskottet och i denna riksdag. Jag har ständigt blivit påmind om att vi inte skall vidta några förändringar av saker och ting som ligger under utredning och snart kommer på riksdagens bord. Det är en kutym som ni ständigt hävdat. Varför gör ni nu denna kovändning?
Herr talman! Bertil Jonasson fortsätter jordbruksministerns försök att slippa ifrån hela den ”jämlikhetsdebatt” som vi för här. Bertil Jonasson menar att den nuvarande regeringen sannerligen är lika angelägen som den tidigare att sörja för att det inte sker någon orättvis fördelning mellan olika kategorier människor i detta land. Jag skulle kunna räkna upp de åtgärder som man startade med att genomföra hösten 1976 —- lättnader av olika avgifter för företagarna, en omläggning av beskattningen som mer gynnade människor i de högre inkomstlägena etc. Det har fortsatt på samma sätt. Jag har nyss redovisat hur man ämnar införa en sparform som skall betalas av dem som har det allra sämst ställt. Om Bertil Jonasson gör sig mödan att jämföra inkomstutvecklingen på löntagarsidan under den tid som den nuvarande regeringen suttit vid makten med inkomstutvecklingen på ägarsidan inkl. de kapitalvinster som har kunnat göras, så kommer han nog att finna att vi är på väg mot ökade skillnader, ett mer ojämlikt samhälle. Det är därför som vi från socialdemokratin är så oroade. Vi finner inga tecken hos den nuvarande regeringen på att den vill vända på klacken och inse att man håller på att skapa ett samhälle med vidgade klyftor mellan människorna. Om människorna har det hyggligt och om de som har det sämst ställt känner att de har stöd från dem som har ansvaret och ledningen för riket, då kan vi alla se framåt med större tillförsikt och känna att vi lever i en bättre demokrati än vi gör när skillnaderna ökar mellan olika grupper.
Herr talman! Jag bandade för ett tag sedan en radiointervju, där Bertil Jonasson sade att han, om det i riksdagen kom upp förslag som skulle gynna Värmland, var beredd att rösta på dem, även om de gick emot regeringen. I dag har Bertil Jonasson ett gyllene tillfälle. Vi har nämligen föreslagit en väsentligt högre ambitionsnivå när det gäller sysselsättningsskapande åtgärder i det inre stödområdet, som bl.a. berör Bertil Jonassons grannkommun Torsby. Är Bertil Jonasson beredd att åka hem till Värmland och berätta för värmlänningarna på vilken sida han ställde sig i omröstningen om den högre eller den lägre ambitionsnivån?

Herr talman! Vi kan i denna jordbruksdebatt inte ta upp någon större jämlikhetsdiskussion. Men när Svante Lundkvist påstår att den nuvarande regeringen har infört ett system, som rubbar den tidigare jämlikheten, då måste jag säga att Svante Lundkvist är långt från verkligheten. Att i de fall man och hustru arbetar inom ett kombinerat jordoch skogsbruk fördela skatterna på ett rättvist sätt så att inkomsten inte läggs bara på den ena maken måste väl ändå vara en väg att rätta till ett tidigare missförhållande. Det är vad som gjorts. De orättvisor som råder måste väl avskaffas, Svante Lundkvist? Även det är demokrati. Jag kan inte finna annat. Gunnar Olsson påstår att jag har sagt att jag, om socialdemokraterna lägger fram förslag som kan ge Värmland bättre förhållanden än regeringens, kommer att rösta på dessa förslag. Det är riktigt. Gunnar Olsson säger att socialdemokraterna vill ha en högre ambitionsnivå, speciellt för det inre stödområdet. Jag är villig att jobba för sådant. Men som jordbruksministern tydligt och klart har redogjort för ger ert förslag inte några pengar, och det tar mera pengar från värmlänningarna. Ett sådant förslag kan man väl ändå inte rösta på. Inte heller i Värmland kan vi leva på luft och fagra löften. Det måste finnas något bakom som väger någonting, och det begriper värmlänningarna.

Herr talman! Som tidigare har framhållits av socialdemokratiska företrädare i utskottet är det i den svårartade ekonomiska situation som vi f. n. befinneross i synnerligen angeläget att vi på alla sätt försöker medverka till att förbättra den rådande situationen. I detta läge är det nödvändigt att göra ytterst noggranna prioriteringar av samhällsutgifterna, så att inte svårigheterna hårdast drabbar de grupper och samhällssektorer som redan tidigare varit svårt utsatta. Detta innebär självklart att i och för sig angelägna reformer och ett större engagemang från samhället på en rad verksamhetsområden tvingas stå tillbaka i avvaktan på en förbättrad ekonomisk situation. I det betänkande som nu föreligger för behandling och som berör jordbruksdepartementets verksamhetsområde har vi socialdemokrater i utskottet följt upp vår motion 1401 och till utskottsbetänkandet fogat ett antal reservationer, där vi föreslår vissa omprioriteringar av samhällsutgifterna. Vi ger dessutom i våra reservationer förslag på intäktsförstärkningar för att bekosta vissa angelägna verksamhetsgrenar. Dessa omfördelningar och inkomstförstärkningar innebär att statsutgifterna kan minskas med inte mindre än 110 milj.kr. utan att för den skull de i jordbruket verksamma skulle ställas i en sämre situation än andra grupper i vårt samhälle. Jag vill dock framhålla att det i en annan ekonomisk situation än den som vi f. n. befinner oss i även inom jordbruksdepartementets verksamhetsområde finns många områden, där det skulle behövas ytterligare insatser från samhällets sida men som vi f. n. anser oss tvingade att avstå från. I den första av de 13 reservationer som vi socialdemokrater i utskottet fogat till jordbruksutskottets betänkande tar vi upp de kostnader som belastar statsbudgeten för den kursverksamhet som bedrivs för jordbrukets rationalisering. Det finns såvitt jag vet ingen delad mening om hur angeläget det är att det inom jordbruket bedrivs en omfattande kursoch informationsverksamhet för att ge lantbrukarna del av gjorda undersökningar och erfarenheter och på så sätt utnyttja de kunskaper som finns till förbättringar och bästa möjliga kapacitetsutnyttjande. Men kostnaderna för kursverksamheten anser vi rimligen bör bäras av lantbrukarkollektivet i stället för att tas ut av budgetmedel. Eftersom förbättrade kunskaper i de allra flesta fall också leder till högre effektivitet och därmed en bättre ekonomi för den enskilde lantbrukaren, bör medel för kursverksamheten för kommande budgetår kunna avsättas i samband med de överläggningar som sker med jordbrukets organisationer. Det kan inte vara så märkligt som jordbruksministern och talesmän för utskottsmajoriteten ger uttryck för att näringen själv bekostar denna verksamhet. Bertil Jonasson påstod nyss att skulle det statliga bidraget till kursverksamheten upphöra, då skulle kursoch informationsverksamheten också upphöra. Jag vet att lantbrukarna själva anser den här kursverksamheten vara ytterst angelägen, och jag är övertygad om att de också är beredda att avstå vissa avgiftsmedel för att bekosta och utöka en verksamhet som bidrar till ett förbättrat ekonomiskt resultat av deras arbete. I den andra reservationen föreslår vi att de 30 milj.kr. som föreslagits som bidrag till fonden för permanent skördeskadeskydd under kommande budgetår icke skall utbetalas till fonden. Eftersom staten årligen har avsatt 30 milj.kr. och jordbruket självt bidragit med 15 milj.kr. uppgår fonden f. n. till ca 300 milj.kr. De ersättningar som kan tänkas komma att utbetalas för skördeskador kan väl inrymmas i de medel som f. n. finns i fonden, och därför finns det i detta svåra budgetläge ingen anledning att tillskjuta ytterligare medel via budgeten. Det kan nämnas att för 1976 utbetalades 36 milj.kr. ur fonden. För de skador som uppstod på 1977 års skörd kommer att utbetalas ca 74 milj.kr. Då är också att märka att 1977 i många avseenden var ett år med mycket svåra skördeförhållanden i stora delar av vårt land. Översvämningar, frostskador och besvärliga bärgningsförhållanden gjorde att skördeskadeersättningarna blev de näst högsta som någonsin utbetalats. Nu talar jordbruksministern om att fonden är alldeles för liten och frågar vad som skulle hända ifall det inträffade vad han kallar katastrofliknande skador i Mellanoch Sydsverige, där vi har den största delen av landets jordbruk.

Eftersom fonden nu omfattar 300 milj.kr. och de belopp som kan komma att utbetalas troligtvis inte på något sätt kommer i närheten av den summan, så anser vi att fonden f. n. inte behöver utökas. I reservation nr 8 tar vi upp kostnaderna för den statliga utsädeskontrollen. I princip delar utskottsmajoriteten vår uppfattning att kontrollen bör betalas av dem som utnyttjar de tjänster frökontrollanstalterna har att erbjuda. Deras verksamhet skall således vara självbärande. Man undantar emellertid de fördyrade kostnader som är förknippade med verksamheten i Röbäcksdalen. De som anlitar denna kontrollanstalt skall inte behöva betala en högre avgift än man gör vid frökontrollanstalterna i landet i övrigt. Vi socialdemokrater anser att de som anlitar Röbäcksdalen för analyser inte skall erlägga en högre avgift än vad som förekommer vid andra anstalter. Vi anser att de extra kostnaderna för Röbäck sdalen skall bäras solidariskt av alla genom att man tar ut en något högre avgift vid de andra anstalterna och att medlen alltså förs över till Röbäcksdalen via de avgifterna för att man utnyttjar frökontrollanstalternas tjänster. Man bör inte, menar vi, använda statliga budgetmedel, som utskottsmajoriteten föreslår. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2 och 8.

Herr talman! De påståenden som Håkan Strömberg här gjorde har faktiskt vederlagts mycket effektivt under den tidigare debatten. Jag är mycket förvånad över att Håkan Strömberg har låtit sig vilseledas av den förvandlingsteknik som de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet till min stora häpnad har försökt att tillämpa. Den debatten är omöjlig, och det är förvånansvärt att vi skall behöva offra tid på att här tillbakavisa sådana påståenden. Jag föreställer mig att Håkan Strömberg är både kunnig och aktiv i fackliga sammanhang och att han också visar stor respekt för ingångna avtal. Men den teknik som här tillämpas bygger på att plötsligt bara ta bort en rad statliga anslag och därefter övervältra kostnaderna på den grupp som redan genom förhandlingar har sin ekonomiska situation given. Jag tycker att alla socialdemokrater borde förstå hur horribelt det är att plötsligt säga att arbetsmarknadsutbildning är mycket bra, men vi har inte råd med den. Vi tror emellertid att alla som utnyttjar den förstår hur bra den är och därför kommer att fortsätta med utbildningen men då betalar den själva. På punkt efter punkt vill man övervältra kostnaderna på jordbruket, som redan har en given förhandlingsposition, där man har kommit överens och där man med ömsesidig hänsyn står för förhandlingsresultaten. Vi måste säga att här behöver vi ett klargörande från oppositionen. Är det slut med respekten för ingångna avtal? Jag hoppas att Svante Lundkvist nu har talat om för Håkan Strömberg att vi har respekt för ingångna avtal. Jag är allvarligt bekymrad, om man här skulle börja rucka på den praxis vi nu har. Den är något av en hederskodex och något av det finaste i svensk politik och svensk demokrati.
Herr talman! Jag delar Einar Larssons uppfattning att ingångna avtal skall hållas och att det är en fin tradition som vi skall bevara. Men de synpunkter som vi har fört fram i våra reservationer gäller avtal och åtaganden vilkas konstruktion det nu inte längre är nödvändigt att ha kvar så som det en gång gjordes upp. Se exempelvis på skördeskadeskyddet. Det var nödvändigt att bygga upp en fond för skördeskadeskydd, men nu omfattar fonden ca 300 milj.kr., och för 1977 utbetalades knappt 25 26 av medlen. Och då skall vi komma ihåg att 1977 var ett extremt svårt skördeskadeår, det näst svåraste någonsin här i landet, i varje fall när det gäller utbetalning av skördeskadeersättningar i Norrland och ersättningar för skador vid översvämningar i Mellansverige samt svåra bärgningsskador. Och då anser vi att det inte finns någon anledning att ha kvar samma konstruktion och skjuta till precis lika stora belopp som har varit nödvändigt för att bygga upp fonden till nuvarande storlek. Detsamma gäller kursverksamheten. Jag har arbetat mycket i den fackliga rörelsen, Einar Larsson, och vet därför att man där själv står för en stor del av den kursverksamhet som bedrivs i de fackliga organisationerna. Vi har aldrig sett det som någonting märkligt, utan vi anser att kursverksamheten ingår som en självklar del som man också skall betala. Inom många andra områden lägger man ju på näringslivet kostnader för sådan verksamhet, och det gör också att resultatet förbättras. Jag är övertygad om att om Einar Larsson går ut och pratar med jordbrukarna, så kommer han att få höra att kursverksamheten är så angelägen att man är beredd att avstå en viss del av införselmedlen föratt kunna fortsätta denna verksamhet, eftersom den självfallet leder till ett förbättrat resultat.
Herr talman! Skördeskadefonden omfattar inte 300 milj.kr. i dag, herr Strömberg. Den omfattade möjligen 300 milj.kr. när motionen skrevs. Sedan dess har utbetalats 26 milj.kr. för 1976. Preliminärt beräknat kommer 74 milj.kr. att utbetalas för 1977 plus eventuella bidrag på grund av speciella katastrofer med 25 milj.kr. Det blir ca 125 milj.kr. Kvar i skördeskadefonden finns alltså inte 300 milj.kr. Jag har sagt detta flera gånger tidigare i denna debatt, och jag har tillåtit mig att upprepa det, eftersom man i det här fallet inte kan tala tydligt nog. Fonden omfattar alltså inte 300 milj.kr. i dag. Det rör sig kanske om 170 milj.kr. och det är ett för litet belopp för att man plötsligt skall ändra principerna för statens tillskott.
Herr talman! För 1976 betalades 36 milj.kr. ur skördeskadefonden. Det inbetalades dels 30 milj.kr. från statliga budgetmedel, dels 15 milj.kr. från jordbruket. För innevarande budgetår betalas det också in 30 milj.kr. från staten och 15 milj.kr. från jordbruket. Däremot är det riktigt att det kommer att betalas ut ca 74 milj.kr. Jag är medveten om att fonden kommer att naggas i kanten när det gäller de här 300 milj.kr., men det är ändå endast 25 96 av fonden som betalas ut under ett mycket svårt år då många har drabbats av skördeskador. Endast en gång tidigare, år 1969, har det betalats ut så mycket som 110 miljoner ur fonden. Det har funnits år då man endast har betalat ut ca 6 milj.kr. ur fonden.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 12 behandlas också anslaget till djursjukhuset i Skara. Anslaget är 652 000 kr. Utskottet erinrar om att denna fråga diskuterades också i samband med föregående års budgetbehandling. Skillnaden är nu att de socialdemokratiska motionärerna och reservanterna vill minska anslaget ytterligare. Förslaget är nu att anslaget skall minskas med 400 000 kr. jämfört med 280 000 kr. föregående år. Utskottet avstyrker motionen med hänvisning till att en utredning rörande formerna för finansieringen av den slutna djursjukvården, djursjukhusutredningen, arbetar med dessa frågor. Utskottet anser inte att det finns anledning att frångå den bedömning av kostnadstäckningen som gäller, och jag vill instämma i den bedömningen. Djursjukhuset vid veterinärinrättningen i Skara är en sjukvårdsanstalt för djur från jordbrukets animalieproduktion samt för hästar och sällskapsdjur. Viktiga delar av verksamheten är forskning och utbildning. Viss del av veterinärutbildningen är förlagd till djursjukhuset i Skara. Kostnaderna för denna forskning och utbildning bör täckas av anslaget från staten, så att de inte belastar den övriga verksamheten. Med den minskning av anslaget som är föreslagen i reservationen kan denna målsättning inte nås. Ni anser att taxorna skall höjas, så att detta skall täcka det minskade statsanslaget. Detta innebär att djurägarna också skall betala kostnaderna för undervisningen, vilket jag inte anser vara rättvist. Undervisningen ställer stora krav på djursjukhuset, och det är viktigt att det väl kan fylla sin uppgift. Djursjukhuset ligger i ett område med ett stort underlag för verksamheten. Det är ett djurtätt område. Det finns alltså god tillgång på såväl djur från jordbrukets animalieproduktion som övriga djurslag. Skall detta underlag kunna utnyttjas är det en förutsättning att taxorna inte blir orimligt höga. Särskilt gäller detta för nötkreatur och svin. Överstiger behandlingsavgifterna plus slaktvärdet djurets livvärde, så sänds djuren i stället till slakt.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

Herr talman! När jag i morse tecknade ned mina synpunkter på jordbruksutskottets betänkande kunde jag inte tro att den här debatten skulle röra sig inom ett så begränsat fält som den faktiskt gjort och inte heller att det fältet skulle vara precis det fält som jag själv valt att beträda — och det är ganska väl nedtrampat nu. När man därtill får ordet mycket sent kan det inte hjälpas att det blir en hel del omtröskningar, som jag på förhand ber om ursäkt för. Men jag vill ändå begagna tillfället att så här i elfte timmen för moderata samlingspartiets del få säga några ord. Det är till en början glädjande att kunna konstatera att utskottets socialdemokrater i allt väsentligt anslutit sig till de borgerliga i sakfrågorna. Däremot går våra åsikter isär när det gäller hur vi skall finansiera det hela. Att sköta sin skog, att bygga skogsbilvägar på egna marker, det är någonting som varenda skogsägare i alla tider gjort för egna medel utan några som helst statsbidrag. Men det var på den tiden då han inte hade dagens skattebelastning, och därför är statsbidragen i dag inte alls att betrakta som någon sorts allmosa från statens sida utan tvärtom som en fullt korrekt restitution av övertagna skatter. Och då skall vi väl inte ta ut ännu mer specialskatter av en viss kategori medborgare. Men jag tror att här inte är platsenatt försöka få till stånd en diskussion i den frågan. Vi blir nog knappast eniga ändå. Låt mig bara ta upp ett par punkter i jordbruksutskottets betänkande, först och främst den socialdemokratiska reservationen 1. Här är det ju utan tvivel så att den som får del av viss utbildning drar fördelar därav. Men när det gäller att betala utbildningen är det väl den som drar den största fördelen —t.ex. av kursverksamheten för jordbrukets rationalisering — som ekonomiskt skall dra sitt strå till stacken. Och när staten tack vare marginalskatter på 70-80 926 och mer tar hand om så gott som hela vinsten är det också ganska klart att det är staten som via riksstaten bör betala. Det är den principiella sidan av saken. Sedan är det en praktisk sida också, som går igen i flertalet socialdemokratiska reservationer och som föranleder mig att fråga om det kan vara riktigt att i det vällovliga syftet att tillgodogöra sig prutningar i alternativbudgeten ge sig på förslagsanslag. Det blir ju ingen verklig besparing på det viset. Större delen av debatten i dag har kretsat just kring det problemet. Frågan hör kanske mer samman med riksdagens arbetsformer, men jag tycker den är oerhört intressant och har därför inte kunnat låta bli att ställa den, inte minst därför att den gäller sju av de tolv socialdemokratiska reservationerna. Borde vi inte inom partiledningarna kunna komma underfund med hur vi skall ha det med tillgodoräknande av förslagsanslagen? Detta kommer säkert igen i många andra debatter. Det vore värt att sätta sig ner och tvärs över partigränserna tänka litet mer på denna sak — det skulle sanera debatten ganska ordentligt. Den andra saken som jag vill ägna mig åt är skogsvårdsavgiften, som man — det har vi fått höra ganska många gånger här i eftermiddag — från socialdemokratiskt håll vill höja från 0,9 till 6 2/00, dvs. med 567 96. Säga vad man vill om våra vänner socialdemokraterna, men buskablyga är de sannerligen inte. Snarast borde väl avgiften helt ha slopats eftersom den är en ologisk särbeskattning, en oegentlig pålaga för en speciell grupp medborgare, en extra fastighetsskatt som skiljer sig från den vanliga bara genom att den är statlig och inte kommunal. Skogsvårdsavgiftens vara eller inte vara skall ju inte diskuteras här i dag. Däremot kan det vara på sin plats att säga någonting om det värde den kan ha som finansieringskälla. Genom att skogsägarna i allt större utsträckning sluter sig samman till skogsbruksområden, där föreningarna tar hand om även rent skogsvårdande åtgärder, blir skogsägarna dubbelbeskattade med avgifter. Dels är det skogsvårdsavgiften, dels är det medlemsavgiften till den egna skogsägarföreningen. Därtill kommer att kraven på att anpassa skogsbruksmetoderna till friluftslivet växer sig allt starkare med ökade kostnader för skogsbruket som följd.

Det vore snarast riktigt att i stället för att i det närmaste sjufaldiga den specialskatt som skogsvårdsavgiften utgör helt avskaffa den eller låta den uppgå i de allmänna skatterna. Av vad jag sagt förstår förmodligen de skarpsinnigare bland kammarledamöterna att jag inte vill vara med om det socialdemokratiska förslaget till höjning av skogsvårdsavgiften. Följaktligen är jag inte heller med om den finansiering via avgiften av skogsförbättringar, av byggande av skogsbilvägar, av intensifierad skogsvård i norra Sverige och av kursverksamhet för skogsbrukets rationaliseringar som socialdemokraterna föreslår i sina reservationer 3, 4, 5 och 6, på vilka jag därför härmed yrkar avslag. Jag vill till sist som ett ytterligare motiv för det yrkandet anföra att det inte kan vara praktiskt att nu, innan ens remissvaren på skogsutredningen kommit in, ändra på skogsvårdsavgiften. Vi bör avvakta det förslag till samlat program för skogsnäringen som regeringen förebådat till våren 1979.

Herr talman! Det är endast tre månader sedan vi här i riksdagen hade en stor jordbrukspolitisk debatt. I denna debatt ifrågasattes om vi tog ställning för en ny jordbrukspolitik eller inte. I debatten i dag har man talat om den jordbrukspolitiska seglatsen, Jag vill koppla ihop dessa saker och erinra om att den jordbrukspolitik, som socialdemokraterna förde från 1967 och fram till det beslut som togs före jul, var en fasligt vinglig och äventyrlig jordbrukspolitisk seglats. Man genomförde faktiskt inte sin jordbrukspolitik, utan en mycket bred opinion från de borgerliga partierna här i riksdagen, bestående av inte enbart jordbrukare, ifrågasatte det kloka och förnuftiga i denna politik. Socialdemokraterna fick följaktligen böja sig för denna opinion, och vi fick därför under 1970-talet en nyanserad jordbrukspolitik. Eftersom det har talats om en politisk seglats vill jag, herr talman, säga att den socialdemokratiska jordbrukspolitiken från 1967 och under större delen av 1970-talet gick i konvoj. Kanske kan man säga att den tog lots ombord. I varje fall förelåg en entydig opinion från hela svenska folket och från de borgerliga partierna här i riksdagen, som faktiskt angav tonen för socialdemokratisk jordbrukspolitik. Är det möjligen därför man nu, när ett nytt beslut skall fattas, så gärna vill tala om ett fullföljande av den gamla jordbrukspolitiken? Det är inte särskilt intressant vilken variant man väljer, men visst gick socialdemokratisk jordbrukspolitik från 1967 i konvoj. Herr talman! Jag hade faktiskt i första hand begärt ordet för att ta upp en motion som behandlats i anslutning till detta utskottsbetänkande. Det gäller den motion där vi moderater har granskat vissa frågor angående skärgårdsstödet. Vi har pekat på att stödformen kreditgaranti enligt vår åsikt kommit att få en mera restriktiv tillämpning än vad riksdagen avsåg då beslutet om skärgårdsstöd fattades 1975. Det mera allmänna målet för den nya företagsformen skärgårdsföretag var att ge de i skärgården bosatta en trygg utkomst och att våra skärgårdar som en följd härav skulle kunna ha en bofast befolkning även i framtiden. Det var enligt vår mening ett bra mål. En av de verksamheter som enligt riksdagens beslut kunde ingå i skärgårdsföretaget var stuguthyrning. Stödet till stuguthyrningsverksamheten för renovering eller uppförande av stugor kan utgöras dels av kreditgaranti, dels av bidrag i form av avskrivningsbidrag. Beträffande avskrivningslånet uttalade riksdagen att detta kunde utgå endast om verksamheten bedrevs i form av korttidsuthyrning. Något motsvarande krav restes inte i fråga om statlig kreditgaranti. Det har nu gjorts gällande att tillämpningen beträffande statlig kreditgaranti varit restriktiv på samma sätt som i fråga om avskrivningslån. Det är detta förhållande som vi har tagit upp i vår motion. En sådan tolkning överensstämmer, enligt vår åsikt, inte med skärgårdsföretagets grundtanke att ge sysselsättning och säker utkomst åt skärgårdsbefolkningen. Erfarenhetsmässigt vet vi att uthyrningssäsongen i skärgården när det gäller korttidsuthyrning verkligen är mycket kort. Veckouthyrningen infaller mestadels under högsommaren och i anslutning till den viktigaste semesterperioden. Att på grund av snäva bidragsregler vara hänvisad enbart till denna uthyrningsform ger en alltför liten ekonomisk ersättning till dem som har dessa stugor. Möjlighet till något längre uthyrningsperioder ger en bättre utkomst och är, enligt vår åsikt, mera i linje med målet för skärgårdsföretagets verksamhet. Det är därför bra att ett enhälligt jordbruksutskott nu uttalat att något absolut hinder att bevilja garanti för investering i stugor som är avsedda att hyras ut under en något längre tid inte föreligger, då förhållandena i övrigt talar för att kreditgaranti kan beviljas. Mot bakgrund av enigheten i jordbruksutskottet är det överraskande att socialdemokraterna i ett särskilt yttrande funnit skäl att till det nyss redovisade ställningstagandet tillägga att man förutsätter ”att synnerliga skäl i sådant fall måste kunna anföras”. Det är en synpunkt som är ny och som i varje fall inte föresvävade reservanten Svante Lundkvist, då han i egenskap av departementschef skrev propositionen om skärgårdsstödet 1975. Det vore intressant att få veta vad som har hänt senare, då det enligt Svante Lundkvists mening tycks behövas en komplettering av uttalandet. Herr talman! Enligt min mening får inga onödiga restriktioner begränsa möjligheterna för skärgårdsbefolkningen att bo där ute i skärgården och att göra det under rimliga ekonomiska betingelser. Socialdemokraternas särskilda yttrande, herr talman, är inte till gagn för skärgårdsbefolkningen, och det tycker jag är tråkigt.
Herr talman! Sedan vi skrev den s.k. skärgårdspropositionen har det inte tillkommit något nytt i socialdemokraternas inställning i denna fråga. Redan då var vi överens om att det gällde att skapa möjligheter för människorna att bo kvar ute i skärgården året runt och att man skulle ha fler arbetstillfällen. I samband med utskottsbehandlingen togs initiativen beträffande uthyrning av stugor. Det underströks också att korttidsuthyrningen är väsentligast när det gäller att skapa sysselsättning. Vad vi befarar är att en alltför lös hantering på denna punkt skulle främja tillkomsten av ett allmänt fritidsstugebyggande, som egentligen bara innebär att de som redan har råd att bo hela sommaren i skärgården skulle få möjligheten att bo där med samhällets stöd, och det menar vi inte är en uppgift för staten i detta sammanhang. Statens uppgift i detta sammanhang var att skaffa fram sysselsättningstillfällen för skärgårdsborna, så att de kunde bo kvar ute i skärgården året om, och sådana möjligheter gagnar vi bäst genom korttidsuthyrning.
Herr talman! Det är kanske litet övermaga att påminna den förre jordbruksministern om vad som ändå var den huvudsakliga målsättningen när det nya institutet skärgårdsföretag tillskapades. Dess huvuddrag var inte den rekreativa politiken utan det var faktiskt fråga om att skaffa trygg och säker utkomst för de människor som bor i skärgården. Det åberopades att det var en tillgång för andra svenskar, som sökte sin semesterort där ute, att det fanns en bofast befolkning som kunde ge service i form av stuguthyrning och att denna skulle vara ett verksamt medel för att ge människorna möjligheter att bo kvar i skärgården. Det kan inte vara riktigt att nu göra så snäva tolkningar som socialdemokraterna önskar bara därför att man menar att det inte gagnar de rätta människorna. Syftet med propositionen var att skapa trygg utkomst för dem som bor i skärgården, och det gör man faktiskt bäst genom att också öppna möjlighet för långtidsuthyrning. Det ger mera pengar till skärgårdsbondens ekonomi och hushåll. Det är det som saken gäller och som vi talar om. Vi förespråkar inte subventioner för människor som har större eller mindre ekonomiska möjligheter för sommarboende utan vi talar om en god utkomst för en skärgårdsbefolkning som, Svante Lundkvist, inte under några omständigheter lever så flott där ute att vi behöver stå här och ondgöra oss över att de får de möjligheter som uthyrningsverksamheten ger. Det är en dålig och snäv socialdemokratisk politik, och den biträder inte vi.
Herr talman! Jag nödgas konstatera två saker med anledning av Arne Anderssons i Ljungs senaste inlägg. För det första hörde han inte på vad jag sade i mitt förra inlägg. För det andra avslöjar han nu vad som egentligen är avsikten med hans argumentering, som han också förde i utskottet, nämligen att främja långtidsuthyrning. Vi har ju sagt att det kan ta den vändningen att man bara medverkar till att det blir möjligt för den som redan har råd att bo i ett fritidshus att bo där billigare. Vi stimulerar alltså till byggande av flera fritidshus av en typ, vars byggande egentligen borde begränsas, i stället för att som vi hela tiden har avsett att göra stödja den typ av fritidsboende i skärgården som skulle kunna förena sysselsättningsintresset för skärgårdsborna och rekreationsintresset för människor som inte har ekonomiska möjligheter att bo hela sommaren i skärgården.
Herr talman! Herr Lundkvist vill påstå att jag inte lyssnar på vad han säger. Jag vill returnera vänligheten med att säga att jag inte tror att Svante Lundkvist har läst den proposition han skrev 1975. Där talar han om att skapa ekonomisk trygghet för skärgårdsborna, och det är den propositionen som jag fortfarande åberopar. Det var därför jag frågade vad nytt som kommit till och som gjort att Svante Lundkvist måste lägga till den eftersläng som ingår i det socialdemokratiska särskilda yttrandet. Den står inte i utskottets betänkande, för därom hade vi inte blivit överens. Men när Svante Lundkvist förklarar varför han kunde ställa sig bakom utskottsskrivningen fogar han till en mening om att det, för att han skulle kunna gå med på detta, krävs alldeles särskilda skäl, och det var dessa som jag frågade efter.
Herr talman! Fortfarande lyssnar uppenbarligen inte Arne Andersson i Ljung på vad jag har att säga. Jag har hela tiden markerat att avsikten med skärgårdspropositionen var att trygga sysselsättningen för människor som bor ute i skärgården, för att de skulle kunna bo där året runt. Avsikten var att skapa lämpliga arbetstillfällen genom kombinationer av olika möjligheter till sysselsättning. Det kunde exempelvis röra sig om jordbruk eller fiske kombinerat med hantverk. Vid utskottsbehandlingen togs också frågan upp om det här sättet att kombinera med stuguthyrning till gäster. Då var man väldigt angelägen — och det har också utskottsmajoriteten varit med om att markera — att det icke skulle få bli fråga om att bara subventionera ett vanligt fritidsbyggande ute i skärgården. Utskottet var verkligen angeläget om att markera att det här gällde former för uthyrning av stugor som innebar att man skapade sysselsättningstillfällen och att detta samtidigt kunde förenas med en vettig rekreationspolitik. Jag är faktiskt väldigt överraskad över att höra att andemeningen i Arne Anderssons inlägg — om nu den är representativ för utskottsmajoriteten — är att man egentligen önskar främja den typ av stugbyggande i skärgården som jag trodde vi var överens om borde begränsas.
Herr talman! Vi måste väl ändå kunna komma överens om att det är dumt att tala förbi varandra — det är ju inte så debatten skall föras. Jag har sagt att det skulle vara fasligt dumt om det stöd som Svante Lundkvist som statsråd skrev en proposition om inte kunde komma människorna till del därför att Svante Lundkvist nu som ledamot av jordbruksutskottet har kommit på att det rent av kan finnas människor som utan detta stöd har råd att skaffa sig en sommarbostad för en, två eller tre veckor. Det är detta jag vänder mig emot. Att resonera så innebär något slags snikenhet som får till följd att den bofasta befolkningen ute i skärgården inte kan erhålla det stöd som vi tidigare varit överens om.
Herr talman! Det lönar sig inte att fortsätta den här debatten längre, eftersom Arne Andersson i Ljung inte vill förstå vad som varit avsikten med stödet till korttidsuthyrning utan försöker göra gällande att vi skulle missunna skärgårdsborna en möjlighet att erhålla sådant stöd att deras chanser till nya sysselsättningstillfällen underlättades. Jag har markerat, och jag gör det nu för sista gången — jag lovar, herr talman, att inte återkomma — att vi har varit överens om att det skulle innebära en betydande svårighet att upprätthålla sysselsättningskravet, vilket var huvudsyftet när vi började, om vi mera generellt säger att stödet skall kunna ges även i andra sammanhang exempelvis när det är fråga om att bygga fritidshus, som år efter år kan hyras ut till en och samma person. Alla inser väl att det då bara skulle bli fråga om att subventionera ett fritidsboende som vi inte har någon anledning att ge statligt stöd. Nu återkommer jag inte flera gånger. Jag har med detta bara velat markera att det är en angelägen sak för oss socialdemokrater att slå vakt om att vi icke skall med statliga medel privatisera mera av skärgården.